Herr talman! Det tycks vara litet svårt för herr Svanbergs tankar att röra sig utanför det här husets murar. Det är inte mig det roar att måla, det roar mig inte alls. Det är inte jag som målar över huvud taget. Det är herr Kissinger som målar.

Det är vad som har sagts. Herr Kissinger är ingen dum karl eller någon obetänksam människa. Det är en kall och nykter, beräknande realpolitiker. Om han så öppet säger en så pass grov sak måste det betyda att han förutser den realistiska eventualiteten av att en situation kan inträffa med en sådan störning som påkallar militärt hot eller militär utpressning från USA:s sida. Det behöver inte vara öppet krig, det räcker med militär utpressning. Då är min fråga: Om den situationen inträffar, är det då herr Svanbergs mening att Sverige skall vägra ställa upp och stödja England, Holland eller någon annan av USA:s allierade eller USA direkt med de åtgärder som avtalet faktiskt förpliktar Sverige att göra? Är det herr Svanbergs mening att man i ett sådant läge bör bryta avtalet, eller tycker han att vi skall stanna kvar i oljeklubben? Hur långt skall herr Kissinger få gå i sin utpressning? Han har nämligen redan börjat utpressa med sitt öppna uttalande för någon tid sedan. Hur långt skall han få gå? Hur mycket skall han få trappa upp sitt hot innan herr Svanberg tycker att neutraliteten är hotad och att vi bör gå ur? Det är en intressant maktpolitisk fråga.

Herr talman! Snälla Jörn Svensson, i ett annat sammanhang kanske jag hade låtit hetsa upp mig av den använda debattmetoden, en ytterligt ohederlig debattmetod. Herr Svensson går upp här och talar om hur Amerika bär sig åt mot oljeländerna och att vi försvarar detta. Jag hade för mig att vi diskuterade Sveriges deltagande i oljeklubben och inte Amerikas utrikespolitik gentemot oljeländerna, det får andra sköta om. Att han sedan tycker sig behöva ställa frågan om vi skall fortsätta vara med i oljeklubben ifall USA verkligen begår brott mot oljeländerna är närmast en förolämpning mot denna kammare; att det liksom skall behöva ifrågasättas att vi inte skall bryta avtalet då. Jag tycker det är ganska onödigt att föra den här fullständigt besinningslösa debatten.

Herr talman! Propositionen om Sveriges anslutning till ett avtal om ett internationellt energiprogram, IEP, har accepterats av ett så gott som enhälligt utskott. Det är endast den kommunistiska ledamoten som reserverat sig. Detta har skett i anslutning till en kommunistisk partimotion. Tankegångarna är välkända, som vi just nu har hört. Det är ju pro fessionell rutin att det kommunistiska partiet skall misstänkliggöra all svensk medverkan i internationellt samarbete i vilket inte Sovjetunionen deltar, vilket ju också herr Svensson i Malmö nyss påpekat. Enligt hans uppfattning är det nog endast medlemskap i Warszawapakten och Comecon som skulle vara en neutral och acceptabel svensk utrikespolitik. Något märkligare är att det även kommit en motion med liknande tankegångar från några yngre centerpartister. Det kanske skulle kunna vara tillräckligt svar på deras synpunkter att dessa inte fått stöd av någon partivän i utskottet. Men det finns kanske en risk för att den tankeoreda, som jag tycker att båda motionerna präglas av, kan sprida sig och det kan därför vara motiverat att något närmare ta upp deras resonemang. Huvudmotionären i centermotionen, herr Olof Johansson i Stockholm, har redan tidigare i en enkel fråga oroat sig för förenligheten av svenskt medlemskap i IEP med den svenska neutralitetspolitiken, och sådana tankegångar återkommer nu i motionen. Det sägs exempelvis att vi ej bör godkänna avtalet då det ”finns risker för konfrontation med oljeproducentländerna, bl.a. mot bakgrund av den spända situationen i Mellersta Östern”. Vpk-motionen är ännu mera tveklös. Där sägs det kort och gott att ”anslutning till IEP strider mot neutralitetspolitiken”. Hur förhåller det sig nu med detta? Vad menas till en början med konfrontation? Ja, härmed åsyftar man förmodligen att vi i exempelvis Mellersta Östernfrågan, som också åberopas i en av motionerna, skulle inta och driva en ståndpunkt som inte gillades av arabländerna. Redan genom vårt medlemskap under de närmaste två åren i säkerhetsrådet är vi skyldiga att ta ställning i alla frågor som kommer upp där. Vi har — eller jag kanske försiktigtvis skulle säga att vi hittills har haft —- ståndpunkter som inte gillats av flertalet arabländer, ty vi anser att Israel har rätt att leva. Vi minns fortfarande oljebojkotten 1973 och tendensen att behandla alla länder som inte helt delade de arabiska ståndpunkterna som motståndare. Vi får väl hoppas att detta skall ha varit en engångsföreteelse, men om den situationen i en eller annan form åter uppstår finns det bara ett sätt att inte komma i motsättning till en sådan politik, nämligen att avstå från att ha en egen mening och helt ställa sig på den arabiska sidan. Är det så den självständiga svenska neutralitetspolitiken skall bedrivas — den totala underkastelsens politik. Jag vill här anknyta till vad herr Svanberg nyss sade. Det är ju om vi står utanför det hela som vår handlingsfrihet blir mest beskuren, det är då vi blir mest känsliga för kritik och eventuella åtgärder från arabländernas sida, om vi i något sammanhang, i FN eller på annat sätt, skulle inta en ståndpunkt som inte passade vissa andra länder. Det är självklart att Sverige — och övriga traktatländer — inte önskar medverka i och driva en politik som skulle syfta till någon form av konfrontation, men man kan naturligtvis inte utesluta möjligheten att andra, utomstående länder med stöd av oljesituationen kommer att söka framtvinga åtgärder mot oljekonsumenterna som vi har svårt att acceptera. Vi måste emellertid hoppas att förnuftet skall få råda. Men vad har nu detta med svensk neutralitetspolitik att göra? Den syftar ju till att vi skall söka förbli neutrala i händelse av en konflikt mellan stormakterna och inte till att vi skall avstå från att inta en ståndpunkt i alla de intressemotsättningar som kan uppstå världen runt. Hur skulle vi annars kunna försvara t.ex. våra uttalanden och åtgärder beträffande Indokina? Och här rörde det sig dessutom om en konflikt som i hög grad hade stormakterna på de båda sidorna. Självfallet går det ännu mindre att hävda att vi i en intressemotsättning — eller en intressegemenskap — aldrig skulle få befinna oss på samma sida som någon av stormakterna. Det verkar som om motionärerna aldrig hört talas om OECD eller Marshallhjälpen. Åberopande av neutralitetsargumentet i samband med oljeavtalet saknar sålunda helt täckning i verkligheten. Men man kan naturligtvis inte förneka att det, med den lösliga argumentering som regeringen ofta — under årtionden, skulle jag vilja säga — tillåtit sig i dessa sammanhang, inte är så underligt att även andra grupper kan tycka det vara bekvämt att sätta stämpeln ”oneutralt” på allt som de av sina speciella skäl ogillar. Det har efter hand blivit ett värdefullt klubbslagsargument, som många inte vågar genomdriva inför risken att stämplas som vapenskramlare eller något ännu värre. Jag skulle vilja påpeka för herr Svensson i Malmö att det ju inte bara är vi som bedömt avtalet på detta sätt. Sådana länder som Schweiz och Österrike, vars neutralitetspolitik är oerhört mycket känsligare än den svenska genom att den är fastställd i vissa internationella överenskommelser, har ansett det möjligt och riktigt för sin del att ansluta sig till det här avtalet. I vpk-motionen framförs ett ganska originellt argument som bevis för att oljeavtalet skulle tjäna Förenta staternas ”imperialistiska” politik och att Sverige och övriga medlemsstater i realiteten skulle bli brickor i detta spel. Det sägs att i de fall där avtalet kräver kvalificerad majoritet har USA möjlighet att med hjälp av endast ett fåtal andra stater förhindra ett beslut som man ej gillar. Detta är verkligen att ställa alla normala resonemang på huvudet. Angreppslinjen i sådana här sammanhang brukar av naturliga skäl vara den motsatta: man fruktar att en eller flera stormakter i realiteten skall kunna driva övriga länder att vidta åtgärder som de inte önskar och som inte ligger i deras intresse; vi har just hört herr Svensson i Malmö utveckla de synpunkterna. Ett hederligare sätt att framställa IEP:s funktionssätt vore att konstatera — vilket herr Svanberg också har gjort — att för alla slags nya beslut krävs det enhällighet, dvs. att även det lilla Sverige kan förhindra sådana. I andra fall, där det krävs kvalificerad majoritet, måste åtminstone 13 av de 17 medlemsstaterna vara överens för att beslut skall komma till stånd. Är inte detta en ganska rimlig konstruktion, bl.a. ur svensk synpunkt? Ett ännu mer bisarrt argument framför den kommunistiska partiledningen, då man i motionen påstår: ”Sverige kan dessutom tvingas skänka olja till en IEP-stat vars oljetillförsel begränsats.” Det tycks vara illa beställt med förmågan -— eller viljan — att läsa innantill i den kommunistiska partiledningen. Annars kunde man i avtalets artikel 10 punkten 2 ha inhämtat att självfallet all olja som fördelas i vanlig ordning skall betalas av mottagaren — en synpunkt som naturligtvis för vanliga människor inte är särskilt underlig. Sedan är vpk och herr Olof Johansson i Stockholm samt övriga centermotionärer tydligen också överens om att oljeavtalet skulle vara ett slag av i-länderna mot de fattiga u-länderna. Bevisföringen är mer än knapphändig. I herr Johanssons motion saknas den fullständigt. I själva verket är väl sanningen närmast den rakt motsatta. Jag utgår från att herr Johansson i det här sammanhanget inte syftar på oljeproducenterna. Även om de fortfarande i stor utsträckning är underutvecklade är de inte längre särskilt fattiga. Somliga av dem har numera den största per capita-inkomsten i hela världen, trots att denna kanske inte är så jämnt fördelad som i västerländska välfärdsstater. Nej, han måste syfta på de u-länder som inte själva producerar olja. Då kan man konstatera att oljeavtalet klart säger att avsikten med avtalets fördelningsbestämmelser i händelse av en kris inte är att öka medlemsstaternas andel av det totala oljeutbudet utan endast att medverka till att de inbördes fördelar sin andel på ett rättvist sätt och i relation till sin tidigare konsumtion. Det är i realiteten frånvaron av ett avtal av denna typ som skulle kunna få den befarade effekten. I-länderna har ju totalt sett större ekonomiska resurser och kan alltid med framgång ekonomiskt konkurrera med u-länderna om oljan. Men en av grundpelarna för oljeavtalet är att man skall minska i-ländernas beroende av och ianspråktagande av olja och i stället söka finna andra energikällor samt självfallet även söka minska energiåtgången i Västeuropa. Detta sker bl.a. i överensstämmelse med de rekommendationer som oljeländerna själva framfört, exempelvis genom generalsekreteraren i OPEC då han för några månader sedan besökte Sverige. Genom denna målsättning kommer efter hand, om den kan förverkligas, proportionsvis större oljekvantiteter att kunna ställas till u-ländernas förfogande. På denna punkt framför centermotionärerna en annan underlig invändning. De konstaterar att en väsentlig del av den nya organisationens verksamhet skall ägnas åt forskning och utveckling rörande energi och att i det syftet ett flertal projektgrupper bildas. De klagar emellertid över att två av dem skall ägna sig åt säkerhetsoch avfallsproblem i samband med kärnenergin. Om jag har förstått centerpartiets huvudlinje i kärnkraftsfrågan rätt är man mycket orolig för att dessa frågor ännu inte lösts på ett tillfredsställande sätt och därför sätter man som villkor för eventuellt framtida positivt ställningstagande att godtagbara sådana lösningar kan tas fram. Detta framgår exempelvis av centerns partimotion i energifrågan, som jag förmodar att herr Johansson och hans medmotionär tagit del av. Under sådana förhållanden borde man väl i stället vara utomordentligt belåten med att en omfattande forskning just på dessa områden kommer till stånd. Om denna forskning sedan skall äga rum i en eller två projektgrupper är ju ett rent tekniskt och/eller administrativt problem som knappast borde kräva tankemödor bland svenska riksdagsmän. Vad sedan den svenska oljeförsörjningen beträffar inbillar sig vpk att denna bäst skulle kunna säkras om vi nationaliserade oljedistributionen och slöt bilaterala leveransavtal direkt med oljeländerna. Motionärerna anser sig ha funnit något slags stöd för denna tanke i någon utredning, förmodligen den som verkställdes för ett trettiotal år sedan och då förkastades. Centermotionärerna går inte riktigt lika långt men uttrycker stor misstänksamhet mot möjligheterna att genom avtalet kunna utöva tillräcklig kontroll över de multinationella oljebolagen. Nu klagar man i stället plötsligt över att avtalet inte är tillräckligt djupgående och ingripande. Det är beklagligt att inte vpk-motionärerna gjort sig mödan att bättre läsa igenom propositionen. Då hade de funnit, vilket också herr Svanberg nyss har påpekat, att vi inte har möjlighet att genom bilaterala avtal klara vår oljeförsörjning, eftersom vi inte har raffineringskapacitet för mer än omkring - om man tar hänsyn till årets produktionsökning — 60 96 av vår egen konsumtion. Dessutom, och detta är minst lika viktigt, skulle vi genom en sådan politik ännu lättare kunna bli utsatta för politiska påtryckningar, som jag nyss nämnde. Som även framhålles i propositionen är det i stället medlemskap av energikonventionen som ger oss den största handlingsfriheten och minskar riskerna för att vi individuellt skall kunna råka i svårigheter. Det är inte bara Förenta staterna, herr Svensson i Malmö, som kan råka i svårigheter, utan det kan också vara så att Sverige genom röstning i en situation vidtar åtgärder eller gör några uttalanden som misshagar främmande länder. I en sådan situation är det av utomordentligt värde att inte Sverige eller något annat medlemsland inom konventionen — Österrike, Schweiz, Nederländerna, som ju var ett aktuellt fall för något år sedan — kan utsättas för påtryckningar, utan att det finns en solidarisk möjlighet att fördela de oljeresurser som kommer fram. Jag kanske som ytterligare svar utöver vad herr Svanberg nyss sade kan nämna att det är klart att avtalet gäller under fredstid när det uppstår en kris. Självfallet kan det inte vare sig till sin natur eller med hänsyn till den svenska neutralitetsdeklarationen gälla om krigiska förvecklingar kommer till stånd. Vad det handlar om är att klara en fredskris av den typ som man hade 1973. Till slut vill jag framställa en fråga till handelsministern, eller kanske herr Svanberg kan svara på den. Herr Svanberg talade om ett tredje steg, vilket jag tycker är ett något oegentligt uttryckssätt, eftersom jag inte kan finna att konventionen innehåller något slags trestegsraket. För någon tid sedan framkom förslag om att man skulle fastställa minimipriser för oljeprodukter. Detta motsatte sig, enligt uppgift, Sverige. Varför? Under långa tider har bl.a. u-länderna ju begärt och i vissa fall även lyckats utverka just sådana garanterade minimipriser för sina produkter så att de lättare skall kunna få en överblick över sina valutaintäkter och sin avsättning. Till dessa strävanden har Sverige intagit en positiv attityd. I det nu föreliggande fallet skulle ju den ytterligare fördelen vinnas att de som sökte finna alternativa energikällor någorlunda visste vilka priser de hade att räkna med när det gällde att kalkylera lönsamheten av sina projekt. Det kunda med andra ord underlätta den strävan som vi nu har i både Sverige och andra länder att exploatera alternativa möjligheter till energiutvinning. Sammanfattningsvis vill jag understryka betydelsen inte minst ur svensk synpunkt av att detta internationella samarbetsavtal på energiområdet kommit till stånd. Man får hoppas att klausulerna om fördelningen av olja i händelse av kris i framtiden inte skall behöva komma till användning. Men man kan konstatera att Västeuropa 1973 säkerligen befunnit sig i en bättre situation om de principöverenskommelser, som redan tidigare fanns, i god tid hade kunnat kompletteras med praktiska tillämpningsregler och därigenom kunnat komma till användning. Jag ser därför avtalets regler om forskningssamarbete som dess viktigaste del. Det har redan öppnat många portar för svenskt samarbete över gränserna när det gäller forskning på energiområdet, och jag är övertygad om att framtiden kommer att ge ännu bättre resultat. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Herr Siegbahn anser tydligen över huvud taget inte — han tycker det är fullständigt befängt — att det kan uppstå neutralitetsproblem. Men där är han ju inte överens med det enhälliga utrikesutskottet, som i sitt yttrande ändå pekar på att här kan naturligtvis finnas situationer där ett sådant problem kan uppstå. Sedan säger herr Siegbahn —- ännu mera verklighetsfrämmande — att det här är på intet sätt något slag från de rika länderna, från USA, mot oljeländerna. Jaså! Om USA:s utrikesminister hotar med krig ifall han inte får sin olja, så är det alltså enligt herr Siegbahn inget hot, inget slag från de rika länderna mot oljeländerna, inget slag från USA. När USA blandade sig i Chiles inre angelägenheter och hjälpte fram militärjuntan, då var det tydligen inget slag mot den chilenska demokratin heller. Nej, jag förstår den moderata logiken — ni moderater som alltid har försvarat utrotningskriget i Indokina, ända tills det på sistone blev fullständigt hopplöst för er. Jag förstår att USA kan företa sig nästan vad som helst utan att ni tycker att det är ett slag mot någon annan. Ni tycker att USA:s maktpolitik är fullständigt i sin ordning, och det har ni i stort sett alltid tyckt. Så några ord till herr Svanberg. Herr Svanberg säger nu — och det är det verkligt märkliga — att här diskuterar vi ju inte alls USA:s politik — varför drar Jörn Svensson in den? Här diskuterar vi ju Sveriges oljeproblem, säger herr Svanberg. Har inte herr Svanberg upptäckt att det faktiskt i den här frågan finns ett visst samband mellan Sveriges oljeproblem och USA:s utrikespolitik, just därför att Kissinger har sagt som han sagt och därför att Sverige ger sig in i ett oljesamarbete med USA? Finns det då inget samband alls mellan USA:s utrikespolitik och Sveriges oljepolitik? Jo, det är just det sambandet som finns, och det är just det sambandet som vållar problemen. Låt mig upprepa min fråga. Kissinger har alltså hotat med krig om det blir störningar i oljetillförseln. Låt oss ta en tänkt situation, en fullt realistisk situation med hänsyn till vad Kissinger har sagt - och det har han ju inte sagt rakt ut i luften. Det uppstår en konfrontation, en konflikt mellan oljeländerna och USA, där oljeländerna inte vill garantera oljetillförseln. Kissinger säger: Om ni inte ser till att inom en viss tid garantera oljetillförseln mobiliserar USA och förbereder en militär aktion. Om nu Kissinger säger på detta sätt i den tänkta situationen, skall då Sverige enligt herr Svanbergs mening dra sig ur avtalet eller skall Sverige följa de solidaritetsparagrafer i avtalet som i en sådan situation eventuellt kan bli aktuella?

Herr talman! Jag tror att herr Svensson i Malmö har missförstått mig en aning i denna diskussion. Jag har inte diskuterat vad Amerika kan ha gjort i olika situationer, utan jag har bara talat om vad vi verkligen diskuterar i denna debatt, nämligen frågan om oljeavtalet och u-länderna. Det är klart att situationen kan vara besvärande för oljeländerna, men det är inte så debatten har dragits upp i motionen och av talesmän för vpk och centerpartiet, utan det har gjorts en allmän deklaration om att vi skadar u-länderna som helhet. Och det begreppet är inte på något sätt synonymt med oljeländerna. Jag försökte tvärtom göra den distinktionen att oljeländerna tillhör de rikaste länderna, även om de i vissa avseenden är u-länder. Men man menar att det skadar andra u-länder, den stora majoriteten av u-länder, de som inte har någon olja. Det är det som jag har bestritt. Och jag har inte kunnat uppfatta att herr Svensson har gendrivit den ståndpunkten. Sedan tycker jag att jag redogjorde ganska klart för hur neutralitetspolitiken kan komma i kläm. Jag har inte alls förnekat det på något sätt. Jag framhöll tvärtom att om det skulle bli krigiska förvecklingar, så upphör avtalet förmodligen helt och hållet, och under alla förhållanden upphör dess tillämpning för Sveriges del. Var inte det klara besked nog? Slutligen efterlyser jag ett svar på de synpunkter som jag framförde om vpk:s underliga sätt att läsa såväl propositionen som avtalet. Kan herr Svensson förklara hur man skall behöva skänka bort olja gratis till andra länder i det här fördelningssystemet? Den frågan fick jag inte något svar på och inte heller på frågan hur Förenta staterna kan regera med stöd av några röster. Det motsatta problemet är ju det centrala, nämligen att det krävs nästan absolut enhällighet av alla stater för att man skall kunna fatta beslut, alltså ett klart stöd för alla de små länder som ingår i organisationen.

Herr talman! Denna debatt blir underligare och underligare. Här går herr Svensson i Malmö upp och staplar en mängd ”om” på varandra: om det går så, om Kissinger gör det, om Amerika råkar i krig, vad säger herr Svanberg då att Sverige skall göra? I min barndom fanns det ett uttryck som sade: Om inte om hade varit hade jag kunnat segla över Atlanten på ett järnspett. Jag undrar om inte Jörn Svensson har misstagit sig; detta är inte en debatt om Kissinger i amerikanska senaten eller en debatt om Amerikas krig. I hela vår inställning till oljeklubben har det från svensk sida uttalats att vi har klara neutralitetsförbehåll. Behöver då Jörn Svensson stå här och fråga om Sverige skall delta i ett krig mot oljeländerna, om Kissinger säger så och så? Jag tycker det är barockt att föra ett sådant resonemang! Det ligger ju helt på sidan om verkligheten. Har Sverige förbundit sig att hjälpa USA i något krig mot oljestaterna? Jag tror inte att oljestaterna i något sammanhang har framställt det på det sättet att Sverige skulle vara någon fara för dem. Herr Svensson talade här om Indokina; snart är väl Sverige medansvarigt och inblandat i Amerikas krig i Vietnam också. Jag tänker avsluta denna debatt nu. Jag vill inte fortsätta med dessa dumheter längre, ty detta har inte med sakfrågan att göra utan är endast ett fruktansvärt upptonande av ”om'”'. Tänk om herr Svensson i stället skulle försöka lugna ner sig och se frågorna som de är. Då skulle vi kunna före en mycket intelligent och trevlig debatt, och herr Svensson behövde inte tala i falsett därför att han framför sig ser en Kissinger som är ute i krigiska ärenden.

Herr talman! Herr Svanberg har en väldigt märklig nivå på sin debatt. Det är ju inte så att jag här bara staplar ”om” på varandra, utan här gäller det en amerikansk utrikesminister, och han är ju inte vem som helst här i världen! Sådana herrar slänger inte omkring sig uttalanden hur som helst utan att mena något med dem. Tvärtom vet vi att när män på den nivån säger någonting öppet, så ligger det också någonting bakom. Den amerikanske utrikesministern har alltså hotat med krig om vissa störningar i oljetillförseln inträffar. Han har hotat med krig, med militära aktioner eller med militär utpressning. Det behöver naturligtvis inte vara fråga om öppet krig. Sverige behöver självfallet inte hjälpa USA i ett öppet krig — det inser även jag. Vad jag tänker på är den situation som kan uppstå i ett utpressningsläge eller i ett läge där man utövar något annat konkret hot med militär bakgrund mot oljestaterna. Blir herr Svanberg aldrig orolig? Tycker herr Svanberg över huvud taget inte att det faktum att en amerikansk utrikesminister gjort sådana utfästelser har med det här att göra? Det var dock samme utrikesminister som gjorde utfästelsen att man, om vissa saker hände i Chile, skulle intervenera och se till att det blev ordning på förhållandena där. Det undgick väl inte herr Svanberg, även om herr Svanberg är något provinsiell och inomparlamentarisk till sin allmänna läggning, att det inträffade saker i Chile i september 1973 och att detta hade föregåtts av ett liknande hot? Det visar vart situationen potentiellt kan leda. Det är bara detta jag vill veta: Hur långt får den amerikanska regimen gå när det gäller att öva tryck på oljeländerna och för övrigt även andra länder som har råvaruresurser som USA är intresserat av att få grepp om? Hur. långt får Kissinger gå innan Sverige upphör att anse sig ha förpliktelser att följa avtalets solidaritetsparagrafer? Var går gränsen? Detta är ett mycket farligt och allvarligt problem. Herr Svanberg och andra måste rimligtvis ha grubblat över detta. Rimligtvis måste de ha försökt förutse vilka situationer som kan uppstå — det är inga fantasisituationer det rör sig om när en amerikansk utrikesminister hotar på detta sätt. Ni måste väl ha grubblat över detta problem, gjort er några tankar? Jag frågar bara i all enkelhet: Vilka tankar har ni gjort er?

Herr talman! Jag begärde ordet när herr Siegbahn riktade sina mycket grova rallarsvingar bl.a. mot svensk utrikespolitik och också råkade inkludera några av oss centerpartister som motionerat i denna fråga. Jag tänker inte kommentera herr Siegbahns inlägg närmare. Jag tycker bara att det ger klart belägg och stöd för de uppfattningar vi fört fram i motionen, nämligen att det här är en fråga av sådan vikt att den fordrar åtskillig eftertanke och tid för begrundan. Jag anser att herr Siegbahns inlägg och debatten i kväll visar att det inte varit möjligt att hantera denna fråga på det sätt som krävs. Detta är en oerhört viktig fråga. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att den svenska riksdagen för den här debatten på den nivå som förekommit tidigare i kväll. Jag hoppas verkligen att den energipolitiska debatten, som i hög grad också gäller den här frågan, inte skall föras i sådana här tongångar. Vad vi begärt i centerpartimotionen är att vi skall vänta med ställningstagandet till att gå med i IEA. Vi har begärt att riksdagen skall uppdra åt regeringen att göra en framställning till IEA:s styrelse om att vi skall få ett år på oss att begrunda saken och sedan ta ställning till frågan. Trots att två utskott har behandlat frågan får man konstatera att det egentligen inte förekommit någon sakbehandling av de motioner som väckts. I stort sett är det upprepningar av propositionen som utskotten framfört i utskottsbetänkandena.

Att det är så är obestridligt, säger utrikesutskottet. Vi har i centermotionen pekat på att risken är uppenbar att Sverige i ett sådant samarbete kan råka i situationer där det politiska handlingsutrymmet är starkt begränsat och där neutralitetsförbehållet ej är användbart. Det tycks alltså finnas något av samstämmighet mellan motionen och utrikesutskottets betänkande på den punkten. Det finns praktiska begränsningar för hur användbart neutralitetsförbehållet är. Däremot har vi i motionen inte sagt att det är helt oförenligt med svensk neutralitetspolitik att gå med i ett sådant samarbete, men vi har sagt att det ju finns andra väsentliga frågor som man bör diskutera. En sådan fråga är om vi bör gå vidare i det internationella samarbetet, med gruppbildningar mellan de rika länderna å den ena sidan och de fattiga länderna å den andra, eller över huvud taget gruppbildningar som ställer de råvarufattiga länderna åt sidan. Det görs ju i det här fallet. Bland de viktiga frågor vi har pekat på i motionen är just denna. Vidare finns oklarheten om den konkreta utformningen av det långsiktiga energipolitiska samarbetet inom IEA, riskerna för konfrontation med oljeproducentländerna och frågan huruvida detta sätt att trygga oljeförsörjningen ur svensk synpunkt över huvud taget är den bästa vägen. Dessa frågor menar vi är så viktiga att man borde ta tid på sig och försöka föra en seriös debatt innan man fattar ett beslut. Jag finner att inte något av de förslag som föreligger, vare sig i utskottsmajoritetens skrivning eller i reservationens skrivning, tillgodoses från de synpunkter och i enlighet med de krav vi har ställt i motionen. Därför kommer jag, efter den behandling av ärendet som har skett i utskottet, att avstå från att rösta vid voteringen.
Herr talman! Jag vill bestämt bestrida att jag har kritiserat den svenska neutralitetspolitiken. Mitt enda syfte var att påpeka att centermotionärerna, och naturligtvis ännu mer vpk, har ifrågasatt den svenska neutralitetspolitikens förenlighet med vårt inträde i oljeklubben. Jag har försökt utveckla varför detta inträde inte strider mot vår neutralitetspolitik. Det är klart — det har jag inte heller på något sätt bestridit — att bl.a. medlemsskap i oljeklubben kan skapa situationer då neutralitetspolitiken kräver ett visst handlande. Även utan att vara med i denna organisation eller vissa andra organisationer kan vi självfallet komma i en sådan situation. Det har jag som sagt inte bestridit, men jag har försökt utveckla några situationer där detta skulle föranleda att vi inte skulle kunna delta i arbetet. Det har jag kanske gjort på ett betydligt klarare sätt än vad som har gjorts i centermotionen, som innehåller ett allmänt misstänkliggörande av vårt medlemskap — ett misstänkliggörande som således även gäller Schweiz och Österrikes medlemskap där — och som jag inte tycker har tillfört diskussionen någonting nytt. Det hade varit värdefullt, om fröken Eliasson och medmotionärerna i stället hade försökt att göra den analysen, vilket alltså inte skett.
Herr talman! Från centerns sida är vi förvisso inte ute för att söka misstänkliggöra neutralitetspolitiken, som är ett av de väsentligaste inslagen i den svenska politiken. Som framgick av mitt inlägg i debatten står det också klart i motionen att så inte är fallet. Vi säger ju att det kan uppstå situationer då neutralitetsförbehållet ej är användbart. Detta tycks det inte finnas några delade uppfattningar om, vare sig bland motionärerna eller i utrikesutskottet. Men det är också intressant att konstatera att herr Siegbahn vägrar att debattera de andra utrikespolitiska frågorna, t.ex. den viktiga frågan, om vi i de rika länderna skall gå vidare på denna väg att gruppera oss tillsammans mot de fattiga länderna och ställa råvarufattiga länder åt sidan när det gäller viktiga försörjningsfrågor. Här ställs de råvarufattiga konsumentländerna i u-världen helt utanför detta samarbete. Vi menar att man måste inrikta sig på att nå andra lösningar, som också tillgodoser dessa länders berättigade krav. De frågorna vägrar herr Siegbahn att diskutera.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att motionen, som har väckts av herr Olof Johansson i Stockholm, herr Andersson i Nybro och fröken Eliasson, inte har fått stöd av någon annan centerpartist. De farhågor som uttrycks i motionen har tydligen inte gjort något särskilt djupt intryck. Sedan måste jag än en gång framhålla att avtalet har varken till syfte eller till effekt att om det någorlunda fullföljs försvåra för de råvarufattiga länderna. Möjligen kan det skapa vissa konflikter och diskussioner med de råvarurika länderna, och dit hör i eminent grad oljeländerna. Syftet är tvärtom att vi skall minska vårt behov av olja för att den i ökad utsträckning skall komma de råvarufattiga länderna till del. Det var en av huvudpunkterna i mitt anförande. Har inte fröken Eliasson fattat innehållet i det, ber jag att få rekommendera en genomläsning av protokollet efteråt.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat kommunikationsministern om han vill medverka till att sådana åtgärder vidtages att polisman och/eller åklagare kan stoppa bil som ej får brukas i yrkesmässig trafik på grund av ej erlagda skatter exempelvis genom körförbud och omhändertagande av fordonets nummerskylt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den som använder ett fordon utan att fullgöra sina skyldigheter i fråga om registrering och skattebetalning döms till böter. Dessutom skall självfallet skatten tas ut av honom. Därutöver påförs han i vissa fall skattetillägg, förseningsavgift och restavgift. I dessa hänseenden liksom i fråga om bl.a. indrivning gäller i princip samma bestämmelser för vägtrafikskatt som för andra skatter. Myndigheterna har således redan nu möjligheter att ingripa effektivt mot den som inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning på vägtrafikområdet. Jag är därför inte beredd att f. n. föreslå någon skärpning av de nuvarande bestämmelserna i dessa avseenden. Jag kommer emellertid att hålla utvecklingen under observation, och skulle det visa sig att de nuvarande reglerna inte är tillräckliga kommer jag självfallet att föreslå andra åtgärder.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
Sådana möjligheter har vi inte i Sverige. Svartbilens förare kan gå till ett fik och vänta där tills polisen försvunnit från platsen. Sedan fortsätter han igen om en halvtimma.” Vidare sägs i artikeln att ”svartåkarna saknar trafiktillstånd, fordonen är oskattade, saknar försäkringar för transporterat gods och vanliga trafikförsäkringar. Betalar ej skatt på moms, men tar ut den sistnämnda av sina kunder. Chauffören saknar ibland både körkort och trafiktillstånd och fordonen är ofta rent trafikfarliga.” Bara i O-län räknar man med att det finns mellan 200 och 300 sådana svartåkare. Det går faktiskt, herr finansminister, inte att komma åt dessa särskilt lätt med nuvarande lagstiftning trots att finansministern påstår det i sitt svar. När de har påförts de aktuella skatterna händer helt enkelt bara det att de — om de inte gjort det dessförinnan — överlåter bilen på t.ex. sin hustru eller fästmö eller hyr bilen av ett annat företag. Detta är mycket vanligt. Sedan kan man inte ta fordonet i mät. Det finns exempel på personer som har sysslat med dylik verksamhet i ganska många år, och den nuvarande lagen ger små möjligheter till sanktion på det här området. Jag är naturligtvis glad över att herr finansministern vill hålla saken under observation, men jag är dess värre rädd att ingenting kommer att hända. Det finns en enhällig polisopinion på det här området som menar att poliserna härigenom helt enkelt inte har möjlighet att syssla med det de skall göra — att förebygga brott.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådan ändring av nuvarande bestämmelser att det blir möjligt att begära tidigare utbetalning av eventuell skatteåterbäring sedan besked om slutgiltig taxering erhållits. Återbetalning av överskjutande skatt före slutskatteavräkningen i november/december kan f. n. medges om ansökning görs hos lokal skattemyndighet före utgången av april. Förtida återbetalning förutsätter en manuell handläggning hos skattemyndigheten och innebär ett betydande administrativt merarbete. Den nu gällande sista ansökningsdagen har bestämts med hänsyn främst till rörelseidkarna. Dessa avlämnar i regel sin självdeklaration senast den 31 mars och har därefter en månads rådrum för att begära förtida återbetalning. Man har anledning räkna med att skattskyldig, som är intresserad av förtida återbetalning, gör ansökan härom så snart han har deklarerat och funnit att förutsättningar för återbetalning finns. Vid ansökan kan fogas kopia av deklarationen. Lokala skattemyndigheten får då besluta om jämkning med deklarationen som underlag. Den nuvarande tidsfristen torde vara tillräcklig i det helt övervägande antalet fall. Om ansökningstiden förlängdes skulle förtida återbetalning kunna ske tämligen nära den vanliga tidpunkten för skatteåterbäringen. Skattemyndigheternas merarbete skulle då framstå som orimligt stort jämfört med den skattskyldiges ofta obetydliga fördel av den förtida återbetalningen. Mot denna bakgrund är jag inte nu beredd att medverka till en ändring av det slag frågeställaren åsyftar.
Herr talman! Eftersom herr Olle Westberg i Ljusdal är sjukskriven, har han bett mig att ta emot svaret från herr finansministern. Jag ber därför att å herr Westbergs vägnar få tacka för svaret på hans enkla fråga. I svaret framhålls att man svårligen kan införa någon annan rutin än den som tillämpas. Med de tekniska hjälpmedel som nu finns att tillgå borde man emellertid kunna avkorta tiden från beslutsfattandet i taxeringsnämnden tills återbetalning av överskjutande skatt kan verkställas. Då bör man också kunna senarelägga ansökningsdatum. Det är inte endast rörelseidkare som är beroende av denna möjlighet, utan det kan också gälla andra än sådana. Jag hoppas att finansministern även fortsättningsvis kommer att ha uppmärksamheten riktad på detta problem, så att tiden för utbetalningen smidigare kan anpassas till ansökningsdatum. Det skulle säkert hälsas med stor tillfredsställelse. Något större merarbete för taxeringsmyndigheterna har jag litet svårt att förstå att det kan bli fråga om. Jag ber dock än en gång, herr finansminister, att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att arbetsmarknadsstyrelsen skall kunna bestrida kostnaderna för resa till Sverige för anhöriga till Chileflyktingar. Regeringen har i dag, utöver tidigare bemyndiganden, beslutat bemyndiga arbetsmarknadsstyrelsen dels att föra över ytterligare ett femtiotal latinamerikanska flyktingar till Sverige, dels att bestrida resekostnaderna till Sverige för ett femtiotal anhöriga till sådana latinamerikanska flyktingar som redan befinner sig här i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det mycket positiva svaret på min enkla fråga. Man kan naturligtvis peka på att regeringens åtgärd möjligen hade kunnat komma tidigare, eftersom problemet nu varit känt ganska länge. Men det är ändå värdefullt att regeringen fattat detta beslut, så att det tidigare problemet — dvs. bristen på pengar för att få hit anhöriga till Chileflyktingar — kunnat undanröjas. Det är nu ett femtiotal anhöriga som på detta sätt får möjlighet att komma till Sverige. Om detta antal motsvarar behovet undandrar sig mitt bedömande, men jag förutsätter att regeringens beslut är så utformat att det täcker det antal anhöriga till Chileflyktingar som behöver komma hit. Jag tycker i alla händelser att det är mycket positivt att den nu beslutade åtgärden vidtas, och jag hoppas att det skall gå snabbt och smidigt att ta hit de anhöriga som det är fråga om.
Herr talman! Sverige har hittills tagit emot ca 1600 flyktingar från Latinamerika. Ett stort antal av dem tillhör kategorin anhöriga. Det behov vi i dag kan överblicka täcks av det beslut som regeringen nu har fattat.

Herr talman! Herr Adolfsson har frågat utrikesministern om regeringen har övervägt att vi i Sverige i likhet med andra västländer skall ta emot flyktingar från Vietnam. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har på grundval av hittills föreliggande information om flyktingarna från Vietnam inte funnit det motiverat att besluta om uttagning och överföring av sådana flyktingar till Sverige. I den mån flyktingar från Vietnam på annat sätt kommer hit, får deras behov av en fristad här bedömas av invandrarverket på samma sätt som beträffande andra enskilt inresta personer, som åberopar flyktingskap.

Herr talman! Sverige har traditioner på flyktingpolitikens område som är fina, sade herr Adolfsson ungefär. Det håller jag med om, och vi avser inte på något sätt att förändra de traditionerna. Den traditionella svenska flyktingpolitiken skall stå fast. Inom ramen för denna flyktingpolitik har vi i stort två sätt att ta emot flyktingar. Det ena gäller flyktingar som reser in själva och sedan får sin fråga prövad. När det gäller dessa 22 är detta alltså förhållandet, och jag förklarade i svaret att det ankommer på invandrarverket att i första hand bedöma frågan. Om regeringen över huvud taget kommer att få ta ställning till dessa 22 personer vet vi i dag ännu inte — det beror på behandlingen i invandrarverket. Sedan har vi i många situationer gjort kollektiva överföringar av flyktingar till Sverige, dels flyktingar från läger bl.a. i Italien och Österrike —- jag kan nämna att vi i dag har beslutat om en överföring av 200 flyktingar från ett italienskt läger —, dels flyktingar i sådana akuta situationer som t.ex. den vid militärkuppen i Chile. Den information som regeringen nu har gör att vi inte finner motiv för en kollektiv överföring av flyktingar från Indokina i dag. Det finns en rad skillnader om man jämför med vad som föranledde det svar jag gav tidigare, nämligen situationen i Chile efter kuppen. Det finns ingenting som tyder på att det råder samma situation i Vietnam i dag. Man har inte heller flyktingläger av det slag som vi gjort uttagningar från i Italien och Österrike. Detta svar är på intet sätt ett avsteg från Sveriges flyktingpolitik. Vi skall upprätthålla tidigare principer.

Herr talman! Mitt svar gällde inte heller enbart de 22 personerna utan även de övriga frågor som herr Adolfsson har aktualiserat. Jag har förklarat att vi på intet sätt tänker göra något avsteg från den svenska flyktingpolitiken. Men vi har i dag inga sådana informationer som gör det motiverat att kollektivt överföra flyktingar till Sverige.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att eliminera den begränsning som finns i 28§ lagen om arbetslöshetsförsäkring i rätten till dagpenning vid säsongarbetslöshet. Den fråga som herr Magnusson har tagit upp kommer att behandlas av 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring. I avvaktan på utredningens förslag är jag f. n. inte beredd att förorda någon ändring av ifrågavarande bestämmelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag får uppfatta som positivt, då det ju förutsätter att frågan kommer att behandlas vidare. Dessa problem finns i ett flertal branscher, kan jag föreställa mig. Vad jag i den här frågan närmast syftar på är förhållandena i glesbygd, som kan vara rätt besvärliga. Mitt speciella fall gäller en kyrkogårdsarbetare som gått arbetslös från den 13 november 1974 till den 2 maj 1975. Han hade före arbetslöshetens inträdande arbetat i åtta månader. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens direktiv medgav detta en ersättningsperiod intill 60 dagar. Om arbetet varat sex månader, hade ersättningstiden begränsats till 40 dagar. Han fick alltså ersättning fram till den 7 februari. Mellan den 7 februari och den 2 maj — då han fick arbete igen — fick han alltså ingen ersättning. Förra vintern var han däremot arbetslös 75 dagar och fick då ersättning hela tiden. Det tyder på en större restriktivitet nu än tidigare. Jag vill understryka vad jag sade förut, att det här är glesbygd. Det finns således inte några större möjligheter till annat arbete när säsongarbetslöshet inträffar. Vi hade från vpk vid riksdagsbehandlingen föreslagit att den här paragrafen skulle tas bort helt och hållet. Om man nu inte vill sträcka sig så långt borde man dock kunna utfärda tillämpningsanvisningar till denna paragraf som gör det möjligt att i sådana här speciella fall vara generösare. Jag vill också poängtera att vederbörande är 62 år gammal. Det innebär att han skulle behandlas mycket generösare under de andra paragraferna, att han i stället skulle ha kunnat få ersättning upp till 450 dagar.
Herr talman! Detta problem var ursprungligen mycket större då praktiskt taget samtliga kassor hade en begränsning vid säsongarbetslöshet. Nu är det endast nio kassor som har den. Den enda LO-kassan är Kommunalarbetarförbundets, och det är väl någon i den gruppen som herr Magnusson i Kristinehamn har träffat på. Sedan har vi sådana bestäm melser i syndikalisternas kassa och i en del företagarkassor. Jag delar uppfattningen att bestämmelsen bör bort, men problemet är enligt min mening inte av så stor betydelse att det fordrar specialförslag, då det finns så många andra bestämmelser som vi måste ändra på när vi så småningom tar itu med hela arbetslöshetsförsäkringen.
Herr talman! Jag vill bara notera att arbetsmarknadsministern är positivt intresserad av problemet. Jag hoppas han förespråkar en lösning i den riktning jag påtalat.
Herr Gustavsson i Nässjö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i anledning av den försämrade sysselsättningssituationen i Nässjö bl.a. på grund av STAB:s aviserade nedläggning av sin Nässjöfabrik. Regeringen har sedan en tid tillbaka haft anledning att följa sysselsättningsutvecklingen i Nässjö kommun med ökad uppmärksamhet. Arbetsmarknadsdepartementet har bl.a. tagit initiativ till en särskild undersökning av den träbearbetande industrin i Nässjö. För att stärka sysselsättningen i området har regeringen vidare förklarat sig beredd att lämna lokaliseringsstöd till företag som vill etablera sig eller bygga ut verksamheten i Nässjöregionen. Vid dagens regeringssammanträde har en första ansökan om lokaliseringsstöd från ett befintligt Nässjöföretag bifallits. Det beviljade lokaliseringsstödet kan beräknas medföra en ökning av personalstyrkan med omkring 100 personer. Ytterligare en ansökan om lokaliseringsstöd från ett företag i Nässjö som är berett att utöka verksamheten är föremål för prövning i arbetsmarknadsdepartementet.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Beskedet är positivt för Nässjö kommun. Den av regeringen i dag beslutade åtgärden innebär att sysselsättningssituationen blir mindre försämrad än vad som annars skulle bli fallet. Genom vikande sysselsättningsgrad, inte minst inom träbranschen, har kommunen fått vidkännas en årlig befolkningsminskning på 250 personer under perioden 1971-1974, medan Länsprogram 70 utgått från en befolkningsökning. I arbetet med länsplaneringen 1974 understryks kraftigt att åtgärder måste vidtagas för att vända trenden. Man kan konstatera att samhället fortfarande har alltför små resurser — Nr 87 att styra utvecklingen trots ganska väl utbyggd planering. Torsdagen den Jag vill också understryka att statsmakterna rimligen har ett speciellt 22 maj 1975 ansvar gentemot Nässjö kommun, eftersom samhället i hög grad växte = Lo upp som järnvägsknutpunkt och eftersom de statliga aktiviteterna i kom Om antropologisk munen fortfarande är mycket betydelsefulla. Mot den bakgrunden ser = undersökning vid vi inom kommunen också med stor oro på av SJ aviserad indragning fastställande av av elektrobyggnaderna och en diskuterad neddragning av lokpersonal = faderskap stationerad i Nässjö. Jag utgår ifrån att regeringen senare väger in dessa sysselsättningspolitiska aspekter när den har att ta ställning till dessa frågor. Den akuta sysselsättningssituationen är föranledd av STAB-koncernens varsel om nedläggning av sin WST-fabrik i Nässjö. Av Svenska träindustriarbetareförbundets medlemmar i kommunen ligger 325 under uppsägning. STAB svarar för 225 av dessa. STAB är en stor arbetsgivare inom kommunen och bör inse att den som sådan har ett speciellt ansvar. Sker inte detta måste samhället i detta och andra sammanhang dra slutsatsen att vissa företag inte frivilligt tar de sociala hänsyn som man anständigtvis har rätt att kräva. De anställda ifrågasätter t.o.m. om inte STAB har brutit mot samrådsavtalet, eftersom de anställda har ställts inför fullbordat faktum. Följden av detta måste i så fall bli en lagstiftning som förhindrar enskilda företag att av snäva spekulationsintressen bortse från de anställdas rätt till sin arbetsplats. Trots att STAB är ett av de största företagen i landet har man inte i samband med nedläggningsbeslutet sagt ett ord om någon ersättningsindustri. Jag hoppas att regeringen för att på ett bättre sätt garantera de anställdas trygghet är beredd att ställa långt större krav på företagens ansvar gentemot de anställda och de kommuner inom vilka de verkar.

Herr talman! Fru Hansson har frågat om jag avser att vidta sådana åtgärder att antropologiska undersökningar vid fastställande av faderskap kan återupptas. I mål om äktenskaplig börd eller om faderskap till barn utom äktenskap äger rätten förordna att blodundersökning eller annan undersökning i fråga om ärftliga egenskaper skall ske. Blodundersökning sker vid statens rättskemiska laboratorium, medan annan undersökning om ärftliga egenskaper utförs vid statens rättsläkarstation i Stockholm eller av sakkunnig som socialstyrelsen har godkänt . Den senaste innehavaren av tjänsten som antropolog och chef för det rättsantropologiska laboratoriet vid rättsläkarstationen i Stockholm avgick med pension den 28 februari 1975. Socialstyrelsen har därefter förordnat föreståndaren för den blodgruppsserologiska avdelningen vid statens rättskemiska laboratorium att t. v. jämväl vara föreståndare för det rättsantropologiska laboratoriet vid rättsläkarstationen i Stockholm. Domstolarna kan liksom hittills förordna om s.k. utvidgad faderskapsundersökning. Det ankommer därvid på föreståndaren att i varje enskilt fall besluta om undersökningens omfattning. Som ett led i planeringen av det rättskemiska laboratoriets verksamhet efter beslutad utflyttning till Linköping gör socialstyrelsen en tekniskvetenskaplig analys av bl.a. faderskapsundersökningarna. Avsikten är att resultatet av detta arbete skall ligga till grund för den framtida utformningen av faderskapsundersökningarnas innehåll, omfattning och organisation. Målsättningen är att utan dubbelarbete av olika institutioner skapa högsta möjliga säkerhet vid sådana undersökningar. Enligt vad jag inhämtat kommer socialstyrelsen att inom kort till regeringen överlämna förslag till organisation av rättskemiska laboratoriet och verksamheten med faderskapsundersökningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är ju bra att saker och ting är på gång när det gäller planeringen av statens rättskemiska laboratorium och verksamheten vid rättsantropologiska laboratoriet, men jag tycker att man är sent ute; det hjälper ju inte att vidta åtgärder när det så att säga brinner i knutarna. Bakgrunden till min fråga är i korthet de bekymmer som har uppstått på grund av att man nu inte kan utföra dessa antropologiska undersökningar vid rättsantropologiska laboratoriet. Orsaken sägs vara att den rättsantropolog som har innehaft tjänsten har gått i pension. Tjänsten lär inte heller vara ledigförklarad för sökande. Förhållandet är att det har skett en väsentlig ökning av antalet krav på antropologiska undersökningar, kanske framför allt sedan arvsrätt för utomäktenskapliga barn genomfördes men också beroende på att det ofta är flera män inblandade i faderskapsmål. I sådan fall där det finns flera alternativa fäder eller då det över huvud taget råder tveksamhet om faderskapet tas regelmässigt blodprov. Blodprovet kan dock aldrig ”utpeka” en man som far utan kan endast utesluta från faderskap. Blodprovstagningen är således en negativ bevisning. Man kan exempelvis tänka sig att tre män är utpekade som möjliga fäder, vilket inte alls är ovanligt — ofta är det fler. Efter blodprovstagningen kan en vara utesluten och två kvarstå som möjliga. Vilken av dessa två som är fadern kan endast fastställas genom en s.k. antropologisk undersökning, som i motsats till blodprovstagningen är en positiv bevisning. Den kan således i stort sett fastställa faderskapet. Undersökningen är omfattande och utförs på rättsantropologiska laboratoriet i Stockholm. Det måste ses som klart otillfredsställande att sådana undersökningar inte längre kan utföras. Socialministern säger nu att socialstyrelsen förordnat föreståndaren för den blodgruppsserologiska avdelningen vid statens rättskemiska laboratorium att tills vidare också vara föreståndare för det rättsantropologiska laboratoriet. Men det hjälper inte upp situationen särskilt mycket, eftersom det inte finns någon rättsantropolog som kan utföra undersökningarna. Ärendena hopas nu över hela landet. Socialstyrelsen måste ändå ha varit medveten om att denna situation skulle uppstå. På rättsantropologiska laboratoriet har man f. n. ca 200 ärenden liggande, och då har jag ändå inte räknat med alla som väntar ute i landet. Från rättssäkerhetssynpunkt är det naturligtvis också helt oacceptabelt för de ”utpekade” fäderna att sväva i ovisshet om vem som är far till barnet. Det är lätt att föreställa sig hur både mamman och ”papporna” känner det från moralisk-etisk synpunkt. De här undersökningarna tar mycket lång tid och barnet hinner ofta bli några år och kan börja fundera över saker och ting. Jag skulle vilja vädja till socialministern att man i varje fall försöker utlysa tjänsten, så att undersökningarna kan fortsätta.
Herr talman! Jag vill med anledning av fru Hanssons inlägg först erinra om att säkerheten i fråga om att utesluta en person som tänkbar fader under senare år ökat betydligt genom utveckling av metoderna för rättsgenetisk undersökning på blodprov. Med de rutinundersökningar som nu tillämpas av rättskemiska laboratoriet kan faderskapsundersökningar ske med en säkerhetsgrad av 87 96. Det är emellertid möjligt att genom utvidgad rättsgenetisk undersökning med biokemiska och serologiska metoder höja uteslutningsgraden till 95 å 98 96. Med hänsyn främst till den snabba utvecklingen inom detta område tillsatte socialstyrelsen under hösten 1973 en särskild arbetsgrupp för att se över verksamheten med faderskapsundersökningar och lägga fram förslag om verksamhetens framtida organisation. Som jag nämnt i mitt svar kommer socialstyrelsen inom kort att till regeringen överlämna förslag i ärendet. Avsikten är att ersätta tidigare fysiska antropologiska undersökningar med utbyggda serologiskt och biokemiskt inriktade analyser. Sådana utvidgade undersökningar utförs redan nu med hjälp av några av landets främsta experter som konsulter. Verksamheten är alltså under uppbyggnad och socialstyrelsen räknar med att de under senare år långa väntetiderna skall kunna minskas redan under hösten. De nya analysmetoderna väntas också medföra större säkerhet vid fastställande av faderskap än tidigare använda metoder. Herr talman! Jag har velat göra dessa påpekanden.
Herr talman! Jag är tacksam för den ytterligare informationen från socialministern och att vi kan förvänta att väntetiderna redan i höst blir kortare. Det är helt otillfredsställande som det är nu. Det är också bra att man får en samlad bedömning av hur dessa undersökningar skall bedrivas i fortsättningen. Jag är medveten om att utvecklingen har gått framåt på detta område. Jag hoppas att förhållandena här nu skall rätta till sig.

Herr talman! Sedan 1972 års jordbruksutredning tillsattes har ett av de problem som åstadkom bekymmer för många år sedan förlorat i aktualitet.

Detta är internationella problem som kräver särskild analys, men jag skall inte göra någon sådan i det här sammanhanget. Det skulle leda alltför långt. Livsmedelsbristen i stora delar av världen beror inte på bristen på jord, bristen på vatten eller på andra naturliga hinder. Klart står också att livsmedelsbristen i stora delar av världen har sin grund i feodala och halvfeodala ägandeoch brukningssystem, i korruption i förvaltningarna och den makt över dessa länders ekonomi och handel som de imperialistiska staterna och de multinationella företagen har. Livsmedelsbristen är f. ö. inte begränsad till den s.k. tredje världen. I åtskilliga utvecklade industriländer är misären utbredd trots att man där har alla rimliga förutsättningar utom en enda för att ge alla människor en god levnadsstandard. I USA går 9 miljoner människor arbetslösa enligt den officiella statistiken. Men även före den aktuella ekonomiska krisen fann kongressutskott att mellan 20 och 30 miljoner USA-medborgare levde under svältgränsen — mitt i allt överflödet. Den förutsättning som saknas för att bekämpa undernäringen är alltså en riktig politik. Från historisk synpunkt är det bara en kort tid sedan vi hade samma förhållande i Sverige. Betydligt mer än halva befolkningen var sysselsatt i jordbruket, och ändå gav detta så liten avkastning att det inte räckte för landets behov. Sedan 1930 har i runt tal en tredjedel av den odlade åkerarealen lagts ned. Sverige har nu i runt tal 3 miljoner hektar odlad jord. I hela landet har antalet brukningsenheter med mer än 2 hektar åker reducerats från 420000 år 1937 till 139 000 år 1973. Såvitt jag förstår måste denna trend brytas ur samhällets, människornas, ja, ur hela mänsklighetens synpunkt sett. Att lägga ner det ena jordbruket efter det andra är från nationens synpunkt sett oförnuftigt, och eftersom vi lever i en värld med miljoner svältande, vill jag också säga att raserandet av jordbruket i stora områden av vårt land är en närmast brottslig politik. Vi har på kommunistiskt håll aldrig pläderat för ett bibehållande av småbruket i dess mest primitiva former. Är man uppvuxen på ett sådant, vet man vilket blodslit det innebär att vara deltidsbonde. Men i många fall kan ett vettigt utformat småbrukarstöd vara till hjälp och förhindra att människor måste flytta eller ställa sig i arbetslöshetskön. Det som har skett under ett par årtionden är alltså att en allt större del av den odlade jorden har lagts för fäfot. Detta har skett samtidigt som en allt starkare opinion ställt kravet om bevarandet av landskapsmiljön, som nu hotar att överflyglas av buskar och snår. Men, herr talman, bevarandet av landskapsmiljön hänger intimt samman med bevarandet av ett levande jordbruk. Finns inte den fundamentala faktorn blir allt tal om landsskapsmiljöns skyddande och bevarande rena bluddret. De sociala verkningarna av den statliga jordbrukspolitiken är inte mindre skrämmande. Tusentals människor i mitt eget län har tvingats in i arbetslöshetsköer eller alternativt tvingats flytta hundratals mil från sin hembygd. Landsbygden, även den som finns inom traditionellt utmärkta jordbruksområden exempelvis Tornedalen, är på väg att avfolkas. Ladugårdar och mangårdsbyggnader står tomma, åkrarna växer igen. Ja, det är en beklämmande syn man möter när man reser längs våra vägar. Jag tvivlar verkligen på det nationalekonomiskt förnuftiga i den politiken och vill inte ge den någon annan beteckning än statlig marodörverksamhet. Jag har tidigare sagt att vi inte är några småbruksromantiker som vill bevara småbruket i dess mest primitiva former. Jämsides med stöd till det mindre jordbruket i form av subventioner och andra stödåtgärder måste man också söka nya vägar. Vi har från vårt håll länge pläderat för att man i ökad utsträckning skall satsa på att befrämja kooperativa former och sambruksformer av olika slag inom jordbruket. I en del regioner kan detta ge jordbruket en chans att överleva. Men den skulle ha tagits långt tidigare. När stordriften på jordbrukets område växte fram på allvar i samband med den tekniska revolutionen efter andra världskriget, då hävdade vårt parti att det enda realistiska var stordrift i form av sambruk, maskinstationer och andra typer av gemensam drift. Den chansen togs inte och det kan man beklaga, men i dag med de jätteinvesteringar en jordbrukare nu måste lägga ner för att kunna driva ett rationellt jordbruk är sambruk ett alternativ som måste betraktas som högaktuellt. Vi har i vår motion i anledning av regeringens proposition nr 70 tagit upp en del av den problematik som finns när det gäller att utveckla jordbruk i samverkan. Vi anser att propositionen är ett steg i rätt riktning som så småningom måste följas av flera. Vi har i motionen också framhållit vikten av generositet när det gäller den ekonomiska bidragsgivningen till sambruksföreningar, detta för att stimulera till uppkomsten av nya sådana. Vi tror nämligen på idén, men då är det också klart att den ekonomiska stimulansen är betydelsefull för den framtida utvecklingen. Vi har vidare påpekat att det ligger en fara i förslaget om att slopa det nu generella kravet på att medlem av sambruksförening skall vara skyldig att delta med egen arbetsinsats. Finns inte den regeln så finns också möjligheten att exploatera kapitalsvagare medlemmar. Utskottet säger i sin skrivning att det inte har avsetts att man skulle frångå nuvarande huvudprincip att medlem skall delta i föreningens verksamhet med egen arbetsinsats. Det kan man kanske förutsätta, men faktum är ju att man här öppnar en möjlighet som kan missbrukas. I det särskilda yttrandet av herr Takman uppmärksammas också den viktiga frågan om möjligheterna att komma över disponibel jord. Det är ett känt faktum att det har blivit allt svårare att starta ett jordbruksföretag. På många håll handlar det om ovilja att sälja. På andra håll i landet har den kapitalistiska spekulationen gjort sitt intåg och drivit fastighetspriserna brant i höjden. Spekulationen i jordbruksattraktiva delar har fört priser utom räckhåll för folk som gärna ville sätta i gång som jordbrukare men har för litet kapital. Det här är ett faktum som också kommer att spela sin roll när det gäller utvecklandet av det kooperativt drivna jordbruket. Varken sambruksutredningen eller propositionsförfattarna har ägnat någon tankemöda åt detta viktiga problem. Vi säger i vår motion att man bör överväga möjligheterna av att få till stånd kooperativa jordbruk på samhällsägd mark. Det skulle göra det lättare för intresserade personer att besluta sig för inträde, om de vet att skuldsättningen blir begränsad från början såväl som i fortsättningen. Man garanterar bättre sambruksföreningens fortbestånd genom att man gör det lätt för nytillträdande att komma med när någon annan slutar av ålder eller andra skäl. Vi tror att det kooperativt bedrivna jordbruket är ett realistiskt alternativ, om verksamheten läggs upp på ett riktigt sätt och staten går in med rejäla stimulansmedel. Jag tror framför allt att det ger ökade möjligheter att hålla kvar ungdomen i näringen. På många håll är de aktiva jordbrukarna redan i pensionsåldern. Det är en ny och ung generation som måste träda till, men den gör det inte under villkoret att föra en svälttillvaro och en livslång bekymmersam tillvaro med väldiga skuldbördor. Den nya generationen jordbrukare måste också garanteras inte bara en hygglig inkomst utan också semesteroch arbetsvillkor som är likvärdiga med andra arbetande kategoriers. Det sistnämnda är minst lika viktigt. Vi tror alltså att det kooperativt drivna jordbruket är alternativ för att få ungt blod till den gamla näringen och en möjlighet att utveckla ett levande jordbruk i bygder som trots utomordentliga förutsättningar hotar att förvandlas till djungel. Men det är också frågor som vi vill återkomma till i annat sammanhang.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

Herr talman! Herr Lövenborg har anfört en lång rad synpunkter på frågan om livsmedelssituationen här hemma, och han har även anfört globala synpunkter på försörjningsproblemen och orsaken till dessa. Han har gjort tvärsäkra påståenden och ganska grova förenklingar när det gäller lösningarna av dessa problem. Allt detta skulle det vara intressant att debattera och kommentera. Men nu är det ändå så, herr Lövenborg, att detta inte har så mycket med det här ärendet att göra. I varje fall kan jag med bestämdhet säga att sambruksföreningar i Sverige inte kan rubba den globala balansen när det gäller livsmedelstillgången. Därmed inte sagt att sambruksföreningar inte i och för sig kan vara en positiv faktor som det finns anledning att pröva i större utsträckning än vi hittills gjort. Enligt propositionens förslag får vi vissa möjligheter att göra det. Herr Lövenborg karikerade också nu gällande principer och betecknade tillämpningen av dessa som statlig marodörverksamhet. Även detta kunde det finnas anledning att kommentera — jag skulle inte vilja ta till sådana överord i sammanhanget. Samhället har enligt herr Lövenborg på detta område försummat chanser och möjligheter. Jag vill emellertid säga att frågan om gemensam maskinanvändning och frågan om samverkan och sambruk inte är nya. Chanserna härvidlag har väl tagits till vara på många håll. Man måste vara rätt främmande för faktiska förhållanden om man inte känner till vilken utomordentligt stor omfattning denna samverkan har i varje fall i de mer produktiva jordbruksbygderna. För jordbrukets utövare är det en intressant möjlighet som öppnas genom denna proposition och utskottets betänkande. Jag vill dock än en gång understryka att det inte går att göra så generella och grova förenklingar som herr Lövenborg gör i detta sammanhang. Det finns även en massa andra faktorer att ta hänsyn till. Herr Lövenborg bortser helt och hållet från en faktor i sammanhanget: individen och människan. Bönder är individualister, och det i sig självt innebär i många fall ganska stora problem. Det finns fina exempel på jordbrukare, som i samverkan har lyckats lösa problemen. Men det är inte självklart att det går utan vidare. Är det inte, om nu sambruksformen skulle vara så överlägsen andra former av jordbruksdrift, underligt att man såsom herr Lövenborg måste efterlysa rader av stöd. Samhället skall garantera jord till ett lågt pris — helst ställa den till förfogande gratis. Samhället skall garantera stimulans i långa rader. Vad är det då som säger att denna form så självklart är överlägsen andra former av jordbruksdrift? I vad gäller ungdomen vill jag nog till skillnad från herr Lövenborg säga att om man följer den aktuella utvecklingen och vad som händer i tiden, skall man finna att det råder ett utomordentligt stort intresse bland ungdomarna för jordbruk. På sikt är problemet nog snarare hur man skall kunna på ett rättvist sätt gallra bland ungdomarna och låta dem som är intresserade få syssla med denna näring. Utan att gå in i detalj i den debatt som herr Lövenborg drog upp vill jag ha sagt att detta inte är en så särskilt stor fråga. Den proposition som utskottet har följt till alla delar säkrar i någon mån den redan befintliga försöksformen för sambruksförening. Man kan med tillfredsstäl lelse konstatera att den formen för jordbruksdrift finns och garanteras ett visst lagligt skydd.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

Herr talman! Herr Larsson i Borrby började med att säga att de principfrågor som jag drog upp inte har så mycket att göra med detta ärende. Jag vill nog hävda att de egentligen är intimt förknippade med detta ärende. Här handlar det om att finna nya principer för att utveckla stordriftens fördelar och göra den möjlig för de människor som nu har ganska svårt att ta till vara den nya teknikens möjligheter. Herr Larsson vände sig också mot min beteckning statlig marodörverksamhet. Ordens valör kan man alltid resonera om. Men gör man några studieresor i Västerbotten, Norrbotten och en del andra bygder, kan man ganska lätt instämma i den betygsättningen. Jag är inte heller helt säker på att det är riktigt att påstå att bönder är individualister och att sambruksidén därför är mindre aktuell. Det finns en stor föreningsrörelse, som bärs upp av bönder. Där har man kunnat utveckla ett gott och fruktbärande samarbete på många områden. Det samarbetet måste man även kunna plocka ned på jorden, om jag får uttrycka mig så. Vi betecknar nog sambruksutredningens förslag, som kommer igen i propositionen, såsom ett steg i rätt riktning. Vi vänder oss inte mot detta. Vi tror att jordbrukarna i Norrland, Värmland och Dalarna osv., som hittills inte har haft stora chanser att utnyttja stordriftens fördelar, kan finna någonting här. KR-jordbruken i Norrbotten är inget alternativ på sikt. De ger för stor skuldsättning och för hårda arbetsvillkor i många fall. Kooperativt drivna jordbruk är en möjlighet, och propositionen är ett steg på vägen. Men de anmärkningar som vi gör är inte betydelselösa. Frågan om den samhällsägda marken är viktig. Vi från vpk skall med all säkerhet återkomma i den frågan.

Herr talman! Låt mig med anledning av herr Lövenborgs senaste inlägg bara upprepa att jag anser att det finns anledning att diskutera många av de principiella frågor han drog upp. Men även om de, som herr Lövenborg menar, skulle ha anknytning till detta ärende så finns de på intet sätt aktualiserade i den reservation som ställts i motsats till utskottets hemställan. I reservationen görs det bara små antydningar, och där förs allmänna resonemang i marginalen, men i stort sett följer den utskottets hemställan. Det är anledningen till att jag ifrågasatte om den stora principiella debatten hör hemma här.
Herr talman! Jag anser det heller inte rimligt att vi skall ha en stor principdebatt i anslutning till det här ärendet. Vi lär få andra tillfällen att diskutera hela jordbrukspolitiken från principiella utgångspunkter. Om herr Lövenborg vill betrakta statens insatser för att stödja jordbruket i Norrland som marodörverksamhet så får det väl stå för hans egen räkning. Jag föreställer mig att de jordbrukare som har kommit i fråga för de stödformer vi har för att bygga upp bärkraftiga jordbruk har en annan inställning. Det var egentligen en sak som gav mig anledning att kommentera herr Lövenborgs inlägg, nämligen frågan om arbetsplikten. Jag kan försäkra att avsikten med att inte sätta arbetsplikten som villkor naturligtvis inte är att stimulera kapitalplacerare eller s.k. trottoarbönder att ingå i samverkansföretag. Situationen är ju den att man kan tänka sig att flera småbrukare kommer underfund med att de kan bedriva sin verksamhet bättre och göra den mera lönsam genom samverkan. De kanske t.o.m. upptäcker att de klarar sig med något mindre arbetskraft än om de brukade företagen var för sig. Då skulle det, menar vi — och det menar också utredningen —, vara ett hinder för att få till stånd sådan samverkan, om resultatet skulle bli att någon av deltagarna ställdes utan arbete. Det vore väl oriktigt att inte ta till vara dels möjligheten att få sådan här samverkan till stånd, dels möjligheten för någon av dem som ingår i samverkan att göra andra insatser för att på det sättet bidra till försörjningen för de människor som bor i bygden. Detta är motiveringen. Naturligtvis skall man vara restriktiv när man prövar den här formen av stöd, om exempelvis någon juridisk person skulle vara invecklad i sammanhanget.
Herr talman! Jordbruksministern fäste sig också vid beteckningen statlig marodörverksamhet. Jag har tidigare sagt att man alltid kan tvista om ordens valör. Man kan säga att den statliga jordbrukspolitiken för vissa områden har varit destruktiv — det är lätt att konstatera för den som vet hur många jordbruk som har lagts ner och hur många människor som drivits in i arbetslöshetskön eller alternativt fått flytta söderut, när de kanske hade kunnat få sin bärgning inom ett jordbruk som nu till stora delar växer igen. På senare år har det gjorts en del nya stödinsatser, men i vissa fall får man knäppa sina händer och säga att det är bra men att det är så dags nu. Det hade varit bra om jordbruksministern på något sätt hade tacklat frågan om möjligheten att skapa sambruksföreningar på samhällsägd mark. Jag tycker att man glider litet lätt förbi detta. Har man viljan att söka utveckla det kooperativa jordbruket som ett alternativ, då måste man också göra det så lätt som möjligt för intresserade att gå med. Sambruk på samhällsägd mark kan göra det lättare och mera attraktivt, och jag tror att det vore av värde om man mera seriöst funderade också på den frågan.
Herr talman! Staten har inte lagt ned några jordbruk. Staten har skapat ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra bärkraftiga jordbruk. Man kan alltid diskutera hur stora sådana insatser från statens sida skall vara. Låt mig sedan beträffande den sista frågan säga att enligt gällande bestämmelser kan fastigheterna inköpas för jordfondsmedel och utarrenderas till sambruksföreningar. Syftet är alltså i och för sig inte att man nödvändigtvis skall sälja ifrågavarande egendomar till förening. Vi utarrenderar sådana egendomar till sambruksföreningar. Det önskemålet har kommit till uttryck i många av de diskussioner som jag har haft med yngre jordbrukare. För att över huvud taget kunna etablera sig visar de ett intresse för att i denna form få arrendera mark och bedriva jordbruk.
Herr talman! Det sista bör väl både noteras och studeras. Nu säger jordbruksministern att staten har inte lagt ned några jordbruk. Det är självfallet en obestridlig sanning. Så går det ju inte till. Men jag hävdar nog att det har förts en sådan jordbrukspolitik att man har tvingat många jordbrukare att lägga ned sina jordbruk — och det är ju i sak detsamma.

Herr talman! Inom den svenska trädgårdsnäringen har sedan flera år pågått en genomgripande rationaliseringsverksamhet. I samband med denna — oavsett om den skett med eller utan statligt stöd — har trädgårdsföretagen ådragit sig en betydande skuldbörda.

Den chockartade prishöjning på eldningsolja som inträffade i början av 1974 kom därför ytterst olägligt för näringens utövare. I jämförelse med förhållandena vid samma tidpunkt 1973 fördubblades oljekostnaderna. Räknar man med 1972 som jämförelseår finner man att oljepriserna tredubblades. Dessa ökade kostnader har endast i ringa mån kunnat kompenseras, varför likviditeten inom företagen nu är hårt ansträngd; rörelsekapitalet är i ett flertal fall helt förbrukat. Den vidareutveckling och stabilitet som odlarna hade hoppats att rationaliseringsåtgärderna skulle medföra har förbytts i en likviditetskris. Trädgårdsnäringens bekymmersamma läge har också observerats av statsmakterna som i september 1974 tillsatte 1974 års trädgårdsnäringsutredning.

Mot utredningens förslag i vad avser bidrag har två av utredningsledamöterna reserverat sig. Jag finner det beklagligt att chefen för jordbruksdepartementet i propositionen 1975:85 p. 4 stöder de av utredningens minoritet — reservanterna alltså — förordade åtgärderna. Men jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över att utskottsmajoriteten visat sig ha så stor förståelse för näringens problem att man i jordbruksutskottets betänkande förordat Nr 87 en ränteoch amorteringsfrihet på tre år. Från näringens utövare ute Torsdagen den i landet kommer det säkerligen att med tacksamhet noteras att samtliga 22 maj 1975 ledamöter i utskottet är eniga om detta. Det kommer, tror jag, att upp fattas så att vi verkligen vill slå vakt om vår trädgårdsnäring.

Med hänsyn till den begränsade räckvidd som enbart lånestöd dock får framhåller vi nödvändigheten av att detta kompletteras med ett bidragssystem, i avvaktan på de mer långsiktiga åtgärder som trädgårdsnäringsutredningen förhoppningsvis kommer att föreslå. Vi förutsätter också att de närmare bestämmelserna för lånestödet kommer att utformas så att de verkligen kan utnyttjas i konsolideringssyfte. Många företagare kommer annars att tveka att ådra sig en ännu större skuldbörda. Jag skall avstå från att här ta upp de olika former av bidrag och stöd som andra länder har givit sina växthusföretag. Detta kommer min partikamrat Anna-Lisa Nilsson att vidare utveckla.

Jag vill även gärna påminna om finansministerns ord att importkonkurrerande hemmamarknadsföretag måste stå i förgrunden för samhällets intresse under kommande år. Vi kan väl alla, herr talman, vara eniga om att svensk trädgårdsnäring tillhör denna typ av företag. Kammarens ledamöter bör också ha i åtanke att från sysselsättningssynpunkt berör svensk trädgårdsodlings vara eller inte vara inte bara odlare och anställd personal. Den berör även de företag som bygger och levererar material till växthus, den berör distributionsföretag, förpackningsindustri och f.ö. alla dem som förser odlingarna med maskiner och andra förnödenheter. Följdverkningarna kan alltså bli synnerligen besvärande från sysselsättningssynpunkt om många trädgårdsföretag skulle bli tvingade att lägga ned sin verksamhet. Detta har också de tunga remissinstanserna Svenska lantarbetareförbundet, Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund och Sveriges grossistförbund insett och de förordar samtliga att lånestödet bör kompletteras med ett bidragssystem. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I slutet av år 1973 och flera gånger under 1974 skrev Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund till jordbruksministern och poängterade vilka besvärligheter trädgårdsnäringen hade att bemästra och att se fram emot, främst på grund av den svåra situationen på oljemarknaden. Liknande skrivelser hade avlåtits av flera olika företrädare för handelsträdgårdsmästarna ute i landet. Med förståelse för de anförda synpunkterna tillsatte statsrådet Lundkvist en utredning i september 1974 med kanslirådet Rune Henriksson som ordförande och med ytterligare fyra sakkunniga. Utredningen, som antog arbetsnamnet 1974 års trädgårdsnäringsutredning, fick till sin hjälp fyra experter och som sekreterare universitetslektor Göran Donelius. Utredningens sekretariat har sedermera förstärkts med departementssekreterare Håkan Boberg. Utredningens arbete kom fort i gång och ett delbetänkande med förslag om ett snabbt stöd till trädgårdsnäringen avlämnades till statsrådet Lundkvist den 28 januari i år. Inseende det angelägna i genomförandet av stödåtgärderna framlade regeringen med berömvärd snabbhet proposition nr 85 den 6 mars, varav framgick att en del av utredningens förslag accepterades av regeringen. Utredningen hade emellertid icke varit helt enig beträffande stödformerna och regeringen ansåg sig endast kunna biträda förslaget om inrättandet av en lånefond för att eliminera de rådande likviditetssvårigheterna för näringens utövare, medan den icke ville acceptera utredningsmajoritetens förslag om direkta subventioner som kompensation för de ökade oljekostnaderna, vilka trädgårdsodlarna på intet sätt kunnat påverka. Vilka bevekelsegrunder hade utredningens majoritet för sitt förslag om direkta subventioner? Jo, man hade utrett och bevisat att ifrågavarande kulturer redan när oljeprisstegringen inträffade kring årsskiftet 1973-1974 var fullt i gång och kunde icke vare sig begränsas eller ändras. Under perioden januari-maj 1974 steg oljekostnaderna tredubbelt mot normalt, just under växtperioden. Odlarna fick således vara med om att betala till clearingkassan, och eftersom odlarna under den nämnda tidsperioden förbrukade större delen av årskonsumtionen drabbades man särskilt hårt. Gjorda beräkningar ger vid handen att oljekostnaderna ökade med ca 30 milj.kr. mera än de genom prishöjning åstadkomna ökade intäkterna under motsvarande tid. Några frågar sig kanske om man inte kunnat förutse kostnadsstegringen och i tid kunnat kompensera sig genom höjda produktpriser. Till det kan genmälas att detta icke lät sig göra, emedan man hade att ta hänsyn till importpriserna på motsvarande produkter, vilka regelmässigt låg på en betydligt lägre nivå. Anledningen härtill var att odlarna i importländerna i de flesta kända fall hade betydande subventioner från sina resp. myndigheter och därför kunde framgångsrikt konkurrera på den svenska marknaden. Som exempel kan nämnas några av de länder som också på grund Nr 87 av relativt korta transportavstånd framgångsrikt kunnat konkurrera här. Torsdagen den I Holland t.ex. har stödet till trädgårdsnäringen beräknats till ca 90 milj. 22 maj 1975 kr., varav 41 miljoner i avskrivningslån, 17 miljoner i övergångsbidrag It vid inkoppling till naturgas, 15 miljoner till energibesparande metoder = Lån till trädgårdssamt 17 miljoner som upphörande stöd. Dessa hjälpåtgärder beräknas = näringen medföra en lättnad för odlarna med 8:50-13 kr. per m? odlingsyta. I Danmark har man avsatt 75 miljoner svenska kronor som statsgaranti för lån som växthusodlare tar i danska banker för oljebesparande åtgärder samt till likviditetsförbättringar i samband med driften. Under de första fem åren av lånens löptid ger staten bidrag till betalning av en del av räntan. I Norge har man bl.a. vidtagit prisreducering på eldningsolja med ca 8 miljoner norska kronor, men det beloppet får icke ses isolerat från de kanske ändå viktigare resurserna för marknadsåtgärder. Oljeprisnedsättningen kan totalt beräknas till ca 12 96, vilket i pengar gör ca 38 svenska kronor per kubikmeter olja. I Västtyskland har stödet till odlarna uppgått till ca 90 milj.kr. Även i Frankrike har odlarna erhållit hjälp av myndigheterna. Jag har velat nämna exemplen för att kammarens ledamöter skall inse svårigheterna för de svenska odlarna i konkurrens med importländerna under förhandenvarande omständigheter. Det förslag från utredningsmajoritetens sida som statsrådet dock icke ansåg sig kunna biträda, nämligen subvention med 2 kr. per m' odlingsyta till växthusoch champinjonodlingar, anser utredningsmajoriteten så väl underbyggt och välmotiverat att man kunnat biträda förslaget och det är icke att betrakta såsom något överbud. Det hade ändå visat odlarna att man har full förståelse för de uppkomna svårigheterna och hade varit en gest som måhända också i någon mån kunnat reducera antalet låntagare ur lånefonden. Naturligtvis hälsas med tillfredsställelse jordbruksutskottets initiativ att förlänga den räntefria perioden från föreslagna två år till tre år, men det är litet smolk i glädjebägaren över att inte utskottet kunnat bli enigt även i vad gäller bidragsdelen. Propositionen 1975:85 redovisar föredömligt trädgårdsnäringsutredningens bedömningar och synpunkter ävensom de inkomna remissyttrandena. Av de senare framgår att utredningsmajoritetens uppfattning om de föreslagna formerna delas av Svenska lantarbetareförbundet, vars ordförande ingått i utredningen såsom expert, av lantbruksnämnden i Malmöhus län, av Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund och av Sveriges grossistförbund, av vilka båda de senare organisationerna bidragit med experter i utredningen. Däremot avstyrker lantbruksnämnden i Stockholms län stödet i form av bidrag, men biträder tankegången om återbetalning av erlagda clearingavgifter. Riksrevisionsverket och lantbruksstyrelsen tillstyrker den föreslagna lånefonden på 20 milj.kr. och dess principer, men anser sig icke på föreliggande material kunna biträda förslaget om ett bidragssystem.

Samtliga avlämnade motioner synes vara positiva till såväl låneformen som bidragsdelen. Skillnaderna i motionerna är mera marginella. Sålunda yrkas i vpk-motionen, med herr Takman som första namn, att riksdagen beslutar anvisa 5 milj.kr. av fonderade clearingavgiftsmedel. Ifrågavarande medel beslöt riksdagen den 2 april i år att överföra till överstyrelsen för ekonomiskt försvar att utnyttjas för ändamål som är av betydelse för att stärka försörjningsberedskapen inom energiområdet. Detta behandlas i försvarsutskottets betänkande 1975:8. Dessa medel står således nu icke längre till förfogande för föreslaget ändamål.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

Herr talman! Det råder ingen oenighet inom jordbruksutskottet om att trädgårdsnäringen genom stegringen av oljepriserna förra året har drabbats av speciella svårigheter. Utredningen om trädgårdsnäringens framtid och dess kostnader har också, som redan nämnts här, mycket snabbt tagit upp frågan om att utforma ett speciellt samhälleligt stöd i den uppkomna situationen.

Regeringen föreslår också att lånen skall kunna utbetalas utan störande administrativ omgång och att de skall vara ränteoch amorteringsfria i två år. Man kanske här skall nämna att ett annat stöd också har kommit trädgårdsnäringen till del genom att det redan 1974 beslöts att den allmänna — Nr 87 energiskatten just för den yrkesmässiga västhusodlingen skulle sänkas Torsdagen den SSR . | 2 22 maj 1975 Däremot är inte regeringen och inte heller utskottets majoritet positiva till det bidragssystem som föreslås i reservationen av centerpartisterna, — Lån till trädgårdsmoderaterna och folkpartisterna i utskottet. Reservanterna föreslår att — näringen bidrag med upp till 40 000 kr. per företag skall kunna beviljas som en sorts tillfälligt stöd i avvaktan på ett mer långsiktigt verkande stöd till näringen.

De ansåg att det var bättre att man satte in en speciell statlig lånegaranti och utvidgade lånemöjligheterna för växthusodlarna i detta läge. Jag anser, herr talman, att det måste mycket till för att man skall sätta in ett direkt stöd till en näring på grund av tillfälligt uppkomna svårigheter.

Detta är faktorer som måste vägas in i ett bidragssystem. Med den korta tid som stått till förfogande har man inte hunnit att verkligen avväga stödet med hänsyn till alla dessa faktorer. Om man läser en av motionerna finner man att motionärerna inte i och för sig avser ett bidragsstöd av helt tillfällig art, för motionärerna hänvisar bl.a. till det stöd till trädgårdsnäringen som finns i en hel del västeuropeiska länder och som har utgått under flera år. Även om det nu sägs att det är fråga om ett tillfälligt stöd kan man väl förvänta sig att samma motionärer återkommer när trädgårdsnäringsutredningen så småningom skall lägga fram sitt slutliga förslag. Det är ju vanligt här i Sverige att man är restriktiv med direkt kontantstöd från statsmakterna till olika näringsgrenar men att man ofta går in med lånegarantier. Det är något liknande som regeringen här har föreslagit. Utskottets majoritet har också haft förståelse för de, som vi hoppas, tillfälliga svårigheter som trädgårdsnäringen haft, och därför har utskottets majoritet föreslagit att den ränteoch amorteringsfrihet som i regeringens förslag var beräknad till två år bör kunna utvidgas till att gälla tre år. Det skulle därigenom bli ett något tryggare och mera långsiktigt stöd till trädgårdsnäringen, så att företagen inte skulle behöva få svårigheter med sin likviditet. Man kan räkna ut att värdet av den ränteoch amorteringsbefrielse som man enligt utskottets förslag skulle få i tre år uppgår till ca 5 milj.kr. Den motsvarar alltså egentligen det bidragssystem som reservanterna föreslår och som också föreslås i några 31 När herr Carlström hänvisar till motionerna vill jag påpeka att man i flera av motionerna har byggt sina förslag på att det skulle finnas clearingavgiftsmedel tillgängliga. Så är emellertid inte fallet, därför att riksdagen har redan beslutat om dispositionen av dessa medel och om hur den fond som har bildats skall användas. Det kan alltså inte tas upp i detta sammanhang. När motionärerna hänvisar till att det finns stödmöjligheter i Danmark och Norge får vi väl också säga att där har man främst gått vägen över lånegarantier till företagen. När det talas om att man har mycket större summor där får vi väl också nämna att trädgårdsnäringen t.ex. i Danmark är av mycket större omfattning än i Sverige. Jag skall i övrigt inte gå in så mycket på vad som har sagts här, det skulle kanske bli en del upprepningar. När fru Alma Olsson talar om att trädgårdsnäringsföretagen brottas med stora svårigheter på grund av att deras rörelsekapital är nästan helt förbrukade vill jag säga att det är vanligt inom olika näringar att lösa sådana problem lånevägen. Här har man ju också bildat en speciell statlig fond för att göra det lättare för företagen att få lån så att de inte skall behöva gå till bankerna och kanske komma i konkurrens med andra som söker krediter. Det har också nämnts här att majoriteten av trädgårdsnäringsutredningen har föreslagit ett bidragsstöd men att det fanns två reservanter. Man kanske skall nämna att utredningens ordförande återfinns bland reservanterna. Av de tre ledamöter som gått in för ett bidragssystem är två ursprungligen trädgårdsmästare till yrket. Det kanske inte är att förvåna sig över att de gått på en mycket utökad bidragsmöjlighet för trädgårdsnäringen. Herr talman! Jag skall inte tillägga något ytterligare i ärendet utan enbart yrka bifall till utskottets förslag på punkten 4. Jag tror att det kommer att innebära ett både snabbt och bra stöd till trädgårdsnäringen.
Herr talman! Jag finner det något förvånande att fru Lundblad, som liksom jag bor i ett utpräglat trädgårdsdistrikt, tycks ha så ringa kännedom om odlingens nuvarande problem. Det är ju nu stödet behövs. Det behövs snart. Annars finns det kanske inte så många företag kvar att stödja. Sedan sade fru Lundblad att tillfälliga bidragssystem gärna vill stanna kvar.

Med utgångspunkt i det menar vi reservanter att ett arealbidrag på 2 kr./m' uppvärmd odlingsyta vid växthusoch champinjonodling är rimligt. Det gäller dock inte mer än fem miljoner kronor. En betydande del av clearingavgiften borde ha restituerats till odlarna. Nu har inte detta skett, och medlen har bundits upp på annat vis. Därför menar jag att vi skall skapa möjligheter att ställa andra medel till förfogande för att näringens utövare skall kunna övervinna den nu akuta krisen.
Herr talman! Fru Lundblad sade att det inte rådde någon oenighet inom utskottet beträffande behovet av stöd. Men utskottets uttalande är litet halvhjärtat, och man har inte, som vi hoppades, kunnat uppnå full förståelse. Sedan sade fru Lundblad att det varit snabb behandling från regeringens sida. Det har jag redan vitsordat, och jag tycker att det är utmärkt. Vidare säger fru Lundblad att de framtagna uppgifterna om stödbehovet inte riktigt var till fyllest för att man skall kunna tillstyrka stödformen. Man hade tydligen inte funnit siffermaterialet tillräckligt omfattande. Jag sade också att man inte hade undersökt de 2 800 företagen individuellt. Sedan uttalade jag också glädje över att utskottet vill utöka tiden för räntefrihet från två till tre år, vilket även fru Lundblad var inne på. Jag hälsar denna ökning med tillfredsställelse. När det gäller clearingavgiftsmedlen sade jag att de var förbrukade, eftersom riksdagen tidigare hade beslutat att anslå dem för annat ändamål än detta. Som fru Lundblad mycket riktigt påpekade har Danmark relativt sett mer trädgårdsnäring än Sverige. Det beror väl på att Danmark har litet bättre klimat än större delen av Sverige, men den södra delen av Sverige har med Danmark likartade förhållanden.
Herr talman! Jag är mycket klar över att, som fru Olsson i Helsingborg här anförde, trädgårdsnäringen har speciella svårigheter. Det är inte bara på grund av att jag lever i närheten av en hel del trädgårdsföretag, utan det har hörts från hela Europa att trädgårdsnäringen har svårigheter. Eftersom trädgårdsnäringen har det svårt i flera länder bör man väl försöka att så småningom hitta ett system där trädgårdsnäringen i alla länder så långt som möjligt kan stå på egna ben och klara sig. Det kan inte vara riktigt att man i land efter land går in med stöd till en näring just för att klara konkurrensen med utlandet. Om vi går in på det sättet får vi en ond cirkel, som vi aldrig kan bryta. Därför finner jag det riktigt att trädgårdsnäringsutredningen tar hygglig tid på sig för att hitta rejäla stödformer. I vad gäller det förhållandet att jag är partikamrat med en ledamot av utredningen som har tillhört utredningens majoritet vill jag gärna säga att jag förbehåller mig rätten att tänka själv i dessa frågor. Inom vårt parti har vi högt i tak, och där finns utrymme för olika uppfattningar. När herr Carlström talar om bidragsstödet vill jag gärna säga att jag faktiskt tror att stöd till näringen snabbast kan ges i form av ett mycket generellt utformat lånestöd. Jag tror att det är mycket bättre än bidragssystem med individuell prövning. Det skulle ta mycket längre tid, och vi ser också att den summa som reservanterna har utmätt för detta bidragsstöd inte är så särskilt hög. Skall den fördelas på många företag kommer det att ta lång tid. Jag tror att det är mycket bättre att trädgårdsnäringen får en chans till lånestöd. Sedan kan man, efter kanske ett års tid, bedöma på vilket sätt företagen har klarat krisen och vilken sorts stöd man behöver sätta in i fortsättningen. Jag tror att man inte bara får se detta nationellt, utan man måste försöka nå vissa överenskommelser mellan de olika länderna för att komma fram till ett sådant system att trädgårdsnäringen kan klara sig genom kriserna och vi i fortsättningen kan få goda och billiga produkter från trädgårdsnäringen.
Herr talman! Fru Lundblad går alldeles förbi vad detta betyder för sysselsättningen. Inom de svenska trädgårdsföretagen sysselsätts omkring 10 000 personer. Av dem är en stor del äldre och kvinnor. Om nu företagen får likviditetsproblem, är det helt naturligt att även anställd personal får vidkännas svårigheter. Vad beträffar importen från Danmark är det kanske i sammanhanget värt att påpeka att Sverige i fjol importerade 1 181 ton subventionerade danska tomater. Året dessförinnan uppgick motsvarande import till bara 26 ton. De danska odlarna får exportbidrag på 1:19 kr. per kilo. Hur skall den svenska trädgårdsnäringen kunna konkurrera i det läget, om den inte får stöd och bidrag för att övervinna den akuta krisen?

Herr talman! I motionen 2096, med herr Takman som första namn, föreslås att riksdagen måtte anvisa 5 milj.kr. av fonderade clearingavgiftsmedel för ett arealbidrag på 2 kr. per kvadratmeter odlingsyta till växthusoch champinjonodlingar. Vi har bedömt utskottsbehandlingen av motionen liksom av ärendet i övrigt som hygglig. Värdet av det förslag som läggs fram i propositionen har uppskattats till ca 3,6 milj.kr. Utskottet har utöver detta föreslagit att tiden för lånens ränteoch amorteringsfrihet skall utsträckas från två till tre år, och kostnaden härför uppskattas till 2 milj.kr. Det betyder alltså att det reella värdet av förslagen uppgår till samma belopp som äskas i vårt motionsyrkande. Vpk:s representant i utskottet har därför inte funnit anledning att reservera sig, även om formen för stödet blir en annan än vad som ursprungligen avsågs. Vi kommer därför att rösta för jordbruksutskottets hemställan på denna punkt.
Nr 87 Herr talman! De mycket höga priserna på eldningsolja som slog igenom Torsdagen den i vårt land i slutet av 1973 och i början av 1974 har försatt växthusodlarna 22 maj 1975 i Sverige i en allvarlig situation ekonomiskt och likviditetsmässigt. Vi LL har hört mycket om detta tidigare här i dag, och jag vill ytterligare stryka — Lån till trädgårdsunder situationens allvar. näringen Trädgårdsnäringens utövare i vårt land, både företagare och anställda, gjorde på ett tidigt stadium regeringen uppmärksam på de starkt försämrade förhållandena. Detta resulterade i att 1974 års trädgårdsnäringsutredning så småningom -— jag vill stryka under orden så småningom —- tillsattes och började arbeta. Dess första betänkande har nu resulterat i det förslag om stöd till trädgårdsnäringen som återfinns i propositionen 85 och som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 16. I detta betänkande behandlas också motionen 2095, som från centeroch folkpartihåll väckts i anslutning till nyss nämnda proposition. Vårt lands växthusodlare har i förhållande till sina kolleger i andra länder fått vänta länge på förståelse från regeringen i denna svåra situation — längre än deras kolleger i andra länder har fått göra. Både fru Lundblad och herr Carlström har sagt — och det är alldeles riktigt — att regeringen handlat snabbt efter det att utredningen lagt fram sitt förslag. Men det tog tyvärr väldigt lång tid, tycker jag, i förhållande till situationens allvar innan utredningen tillsattes och kom i gång med sitt arbete. Vad som är särskilt anmärkningsvärt i det här avseendet är att i de flesta västeuropeiska länder som vi har att konkurrera med i vårt land har man på ett betydligt tidigare stadium kompenserat växthusodlarna. Jag har tagit fram några exempel på hur man har gjort. De engelska växthusföretagen har erhållit bidrag motsvarande ca 140 svenska kronor per kubikmeter eldningsolja före den 1 juli 1974 och 94 svenska kronor per kubikmeter efter detta datum. Man var alltså från regeringens sida färdig med att vidta åtgärder redan under första halvåret 1974. I Västtyskland har förbundsregeringen anslagit sammanlagt ca 90 milj.kr., varav 65 milj.kr. har utgått i kontantbidrag som har knutits direkt till oljeförbrukningen. Dessutom har de olika delstaterna lämnat bidrag som uppgår till ungefär 25 milj.kr. De franska växthusodlarna har erhållit ett arealbidrag motsvarande 3 svenska kronor per kvadratmeter uppvärmd växthusyta. I Norge har anslagits 8 miljoner norska kronor för prisnedskrivning av olja, vilket motsvarar ett arealbidrag på 5 norska kronor per kvadratmeter. Dessutom har man garanterat trädgårdsodlarna ett merpris på vissa betydelsefulla produkter. Jag vill här lägga till att produktionsvärdet på trädgårdsprodukterna i Norge är ungefär hälften av produktionsvärdet i Sverige. I Holland, som vi har mest beröring med när det gäller handel med trädgårdsprodukter, kan växthusodlarna som nämnts få avskrivningslån på upp till ungefär 87 svenska kronor per kubikmeter levererad eldnings 35 olja. Dessutom förtjänar det att påpekas att 70-80 26 av växthusytorna i Holland värms upp med billig naturgas. Denna understiger nu i pris den billigaste oljan i Sverige med ca 170 svenska kronor per kubikmeter; när jag säger nu syftar jag på den tidpunkt då 1974 års trädgårdsnäringsutredning fick uppgifterna. Växthusodlingen i Danmark har ett årligt värde av ungefär 470 milj.kr., och den svenska växthusodlingens värde ligger på 450 milj.kr. — det är alltså ungefär samma summa. Fram till den 30 juni 1975 har i Danmark tagits upp en ram på ca 75 miljoner svenska kronor för statsgaranti för lån till oljebesparande åtgärder och för likviditetsförbättringar. När det gäller Danmark vill jag, liksom fru Olsson i Helsingborg nyss gjorde, nämna att den ökade importen av subventionerade danska tomater redan under föregående år var besvärande för den svenska odlingen. En fortsättning och ökning av denna import är att förutse inför kommande säsong, och det är med stor oro odlingen ser sin konkurrenskraft minska i förhållande till denna prissubventionerade import, som dessutom har subventionerade oljepriser. De här exemplen har jag velat ta fram för att visa hur Sverige har kommit i en mycket svår konkurrenssituation. De svenska växthusodlarna är nämligen tvingade att konkurrera med framför allt holländska och danska importprodukter. Därför är det inte bara ett rättvisekrav utan också en ekonomisk nödvändighet att vårt lands växthusföretagare får motsvarande stöd. Vi vill inte alls ha något stöd som inte är befogat —- vad vi begär är att få arbeta på samma villkor som odlare i andra länder som Sverige har handel med. I annat fall är det stor fara för att många kommer att få upphöra med sina odlingar, och det skulle medföra sysselsättningssvårigheter för den anställda arbetskraften. Detta har framhållits i Svenska lantarbetareförbundets remissyttrande över 1974 års trädgårdsnäringsutrednings förslag. Det heter bl.a. i detta remissyttrande: ”Enligt förbundets uppfattning föreligger ett starkt behov av stöd till trädgårdsnäringen. Redan innan oljekrissituationen uppstod, var konkurrensen från andra länder med gynnsammare kostnadsläge och visst statligt stöd besvärande. En lång rad av konkurser vid trädgårdsföretag under senare tid verifierar detta. I mycket hög grad har den anställda personalen härvidlag drabbats.

Regeringen är liksom 1974 års trädgårdsnäringsutredning klar över att något behöver göras för växthusodlarna i denna akuta situation och har därför föreslagit att en lånefond om 20 milj.kr. med två års räntefrihet skall ställas till trädgårdsnäringens förfogande. Tyvärr har dock inte regeringen gått på utredningsmajoritetens väg när det gäller ett begränsat kompletterande bidrag på 2 kr./m” uppvärmd odlingsyta vid växthusoch champinjonodling. I likhet med fru Olsson i Helsingborg och herr Carlström beklagar jag detta mycket, speciellt med hänsyn till den långa tid som de svenska växthusodlarna fått vänta på åtgärder från regeringens sida jämfört med odlare i andra konkurrerande länder och också med hänsyn till att de mycket kraftiga oljeprishöjningarna i början av 1974 skedde vid en tidpunkt då den enskilde trädgårdsodlaren inte hade någon möjlighet att lägga om sin produktion till mindre värmekrävande kulturer. En tredje faktor i detta sammanhang utgör det förhållandet att växthusföretagen hade sina största eldningskostnader under de månader då clearingavgiften togs ut under 1974. Jag vill här nämna att lantbruksstyrelsen i april 1974 i ett yttrande över en gemensam framställning från Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund och Svenska lantarbetareförbundet föreslog att clearingavgiften för eldningsolja till växthusuppvärmning skulle avskaffas och att redan inbetalda avgifter skulle restitueras. Någon sådan restitution har emellertid inte skett. Vi motionärer anser att riksdagen på något sätt bör rätta till de missförhållanden som har uppstått härvidlag. Därför har vi föreslagit att lånestödet till trädgårdsnäringen skall kombineras med det bidragssystem som 1974 års trädgårdsnäringsutredning tänkt sig, dock med den ändringen att bidragsbeloppet ej får överstiga 40 000 kr. Siffran har alltså ändrats från utredningens 20000. Detta har skett efter det att vi fått ta del av remissyttrandena från Svenska lantarbetareförbundet, Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund och Sveriges grossistförbund, som har förordat det högre beloppet. I motionen framhåller vi motionärer också nödvändigheten av att lånebestämmelserna blir sådana att de flesta växthusodlare kan ha möjlighet att få lånestöd. Vi ifrågasätter lämpligheten av att slaviskt binda lånen till de bestämmelser som gäller för statligt stöd enligt kungörelsen 1968:377. Med tanke på att de föreslagna lånen tillskapats för att mildra den likviditetskris som växthusföretagen kommit i genom de kraftiga oljeprishöjningarna, talar starka skäl för en friare låneprövning. Detta har utskottet inte kunnat biträda, vilket jag beklagar. Jag noterar dock med tillfredsställelse att utskottet starkt understryker vikten av att låneverksamheten organiseras så att önskemålet om ett snabbt stöd till berörda företag verkligen kommer att bli tillgodosett. Likaså noterar jag med tillfredsställelse att utskottet utsträckt tiden för lånens ränteoch amorteringsfrihet från två till tre år. Herr talman! Det har från regeringens sida flera gånger klart uttalats att man i vårt land vill ha en väl fungerande och effektiv trädgårdsnäring. Detta har följts upp så att statligt stöd f. n. kan utgå till trädgårdsnäringens rationalisering enligt den kungörelse som jag nyss nämnde. Vidare kan statsbidrag utgå med högst 25 96 av kostnaderna för miljövårdsåtgärder. Likaså kan stöd utgå till energisparande åtgärder enligt beslut av 1974 års riksdag. En omfattande rådgivningsverksamhet, som vi sätter stort värde på, står till trädgårdsnäringens förfogande bl.a. över lantbruksnämnderna. Statsmakterna har alltså satsat åtskilligt, det skall jag inte sticka under stol med. Därav följer givetvis att regeringen har stort intresse av att näringen kan leva vidare under betryggande former. Trädgårdsodlarna har svarat på denna inställning från statsmakternas sida genom att rationalisera sina odlingar på alla tänkbara sätt. De är verkligen besjälade av en önskan att driva sina företag vidare och därigenom ge utkomst åt sina anställda och sig själva. När nu regeringen kommit med sin proposition och jordbruksutskottet gått något längre i sitt betänkande än propositionen gör, vittnar detta om en god vilja att hjälpa en näring i en akut krissituation. Vad som nu behövs är emellertid att de lån som vi här i kammaren strax skall besluta om, kommer växthusodlarna till handa mycket snabbt. Detta är ytterst angeläget. Det är också angeläget att riksdagen antar förslaget från 1974 års trädgårdsnäringsutredning om ett bidrag på 2 kr./m” uppvärmd odlingsyta vid växthusoch champinjonodling, som yrkas i motionen 2095 och i reservationen till det betänkande vi nu behandlar. Skälet har jag anfört här tidigare, och jag anser förslaget mycket starkt motiverat. Bidraget kan gå ut mycket snabbt. Det är lätt att administrera, och summan 5 milj.kr. kan, som utredningen formulerade det, ses som en återbetalning till växthusodlarna för att de fått erlägga en i jämförelse med andra förbrukarkategorier oproportionerligt stor andel av clearingmedlen. Med dessa föreslagna åtgärder sammantagna, som jag hoppas också blir kammarens beslut, är det min starka förhoppning att svensk växthusodling skall komma ur sitt nuvarande akuta krisläge och leva vidare till gagn för oss alla. Odlarna kommer, det vågar jag påstå, att liksom tidigare göra vad som ankommer på dem för att så skall bli fallet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande 16 och i övrigt till utskottets hemställan. Medan jag ändå har ordet skulle jag något vilja bemöta fru Lundblads anförande. Hon säger att det skall mycket till för att man skall ge ett generellt bidrag i den form som här föreslagits. Ja, det skall mycket till, det vill jag verkligen erkänna. Men det behövs också mycket just nu i denna svåra situation för trädgårdsodlarna, en mycket snabb hjälp som kan gå ut omedelbart. Det gäller ju inte, fru Lundblad, alla de 8 000 företag som trädgårdsnäringen omfattar i vårt land, utan endast växthusodlarna, och de är 2800. Med den begränsning trädgårdsnäringsutredningen föreslagit för bidraget kommer det att gälla 2 100 företag. Jag har all förståelse för att vi här i landet är restriktiva med bidrag. Om jag inte själv hade varit trädgårdsodlare och vetat vilket läge trädgårdsnäringen befinner sig i, så skulle jag heller inte gått med på att föreslå detta bidrag. Men nu vet jag att bidraget är mycket befogat. Sedan tyckte fru Lundblad inte att det var så egendomligt att vi två trädgårdsodlare i utredningen har föreslagit detta bidrag; det skulle vi ha gjort under alla förhållanden. Jag förstår inte vad det kan vara för fel i att vi själva är med i utredningen. Skulle inte vi ha bättre förutsättningar än andra att veta hur det ligger till inom trädgårdsnäringen? Jag kan också försäkra fru Lundblad, att om jag inte hade funnit det vara befogat att i rådande krissituation begära detta bidrag, så hade jag heller inte gjort det.
Herr talman! Det gläder mig att höra att det system med bidrag som man nu tycker skall tillämpas för trädgårdsnäringen under en övergångstid skall väljas med mycket stor omtanke. Av vad som här sagts har jag också fått den uppfattningen att bidragen skulle kunna utgå mycket snabbt och just till dem som brottas med de största svårigheterna. Men eftersom reservanterna inte har närmare angivet på vilka grunder de stöder bidragssystemet förmodar jag att grunderna är desamma som i trädgårdsnäringsutredningens förslag, vilket stöds av utredningens majoritet. Och då tycker jag att det bör nämnas att det i utredningens förslag sägs att bidrag inte skall utgå till företag med mycket stora förluster, ty de har så stora likviditetsproblem att det inte skulle hjälpa med bidrag utan svårigheterna får lösas lånevägen. Vidare sägs där att bidrag inte skall utgå till små företag, därför att lånen dit inte har någon större betydelse. Jag konstaterar alltså att bidrag enligt det föreslagna systemet inte skall gå till vare sig små eller svaga företag. Därför är jag mycket tveksam till att förorda ett bidragssystem, som kanske till övervägande del — eller åtminstone till stor del — skall gå till mycket väl konsoliderade eller relativt starka företag.
Herr talman! Det som sägs om att bidraget inte skall gå till små företag gäller sådana mindre växthusföretag som är komplement till blomsterhandel, grossisthandel, plantskolor osv., fru Lundblad. Där utgör växthusodlingen oftast en mindre del och den huvudsakliga verksamheten har kanske helt kunnat kompensera förlusten på växthusdelen. Det är alltså den begränsningen det gäller. Annars vill vi att bidragen skall utgå med 2 kr. per kvadratmeter, som det också står i utredningens betänkande. Jag vill också understryka att de små företagen i övrigt vanligen har någon eller några anställda och att bidraget skulle betyda mycket för dem just för att upprätthålla sysselsättningen.

Herr talman! Insikten om att det behövs en aktiv statlig näringspolitik växer sig allt starkare i vårt land. Debatten om trädgårdsnäringen är ytterligare ett exempel på det. Här får vi uppleva att de partier som av tradition varit mest tveksamma till att staten skall påverka näringslivets utveckling går längre än socialdemokraterna i sina krav på statens engagemang, åtminstone om man för ögonblicket mäter kraven i kronor. Det är numera ett bekant mönster. Har de borgerliga väl godtagit ett statsingripande, så vill de gärna vara frikostiga med skattebetalarnas pengar. Socialdemokraterna måste känna ett större ansvar för sambandet mellan statens inkomster och utgifter, så att vi även i fortsättningen får en stark ekonomi. Man kan säga att några miljoner mer eller mindre inte spelar så stor roll i den omfattande statsbudget som vi har. Men den budgeten omfattar tusen och åter tusen utgiftsposter. Lägger man ihop de borgerligas överbud blir det fråga om ansenliga summor. En enkel sammanräkning av mittenpartiernas förslag i vår visar att de redan har sprängt miljardvallen i överbud. Det är helt enkelt så att de borgerliga partierna normalt är litet mer generösa med skattepengarna, samtidigt som de kryddar sin generositet med att klaga över de höga skatterna. Det är mot den bakgrunden man får se att de borgerliga inte bara godtar propositionens förslag och det som trädgårdsnäringsutredningens majoritet därutöver föreslagit. Dessutom fördubblar de det högsta möjliga bidragsbeloppet. Och när socialdemokraterna i utskottet sökte en kompromiss som innebar att man skulle avstå från de generella bidragen men i gengäld förbättra lånestödet, övergav vpk sin anslutning till bidragen och slöt upp kring det förslaget. De borgerliga däremot höll fast vid bidragen och avvisade kompromissförslaget. Men i slutskedet svalde de borgerliga även förbättringen av lånestödet, utöver allt det andra de hade satt i sig. Därmed har de avstått från att göra avvägningar med hänsyn till budgetutrymmet. Man slukar allt som finns att sluka av egna och andras förslag. Därmed hoppas man kanske framstå som trädgårdsnäringens vänner framför andra. Men varken de som arbetar i trädgårdsnäringen eller de som arbetar i andra näringar kan på lång sikt vara betjänta av en slapp överbudspolitik. Förr eller senare kommer den dag då räkningen måste betalas. Dagens debatt gäller alltså inte bara omfattningen av stödet. Det är också fråga om att ge det en så effektiv inriktning som möjligt. Jag har som ledamot av trädgårdsnäringsutredningen argumenterat emot generella subventioner till näringen. Jag har tillsammans med utredningens ordförande reserverat mig mot utredningens förslag till bidrag. Vi har i vårt land många exempel på att statsmakterna avvisar tanken på generella subventioner till företagen. När fisket för några år sedan kom i en svår kris fick man låna sig ur likviditetssvårigheterna, och det var verkligen inte fråga om så förmånliga lån som de som nu erbjuds trädgårdsnäringen. Textilindustrin är ett annat exempel. Trots en besvärande konkurrens från utlandet, trots subventionspolitik i andra länder, valde statsmakterna — Nr 87 att rikta stöder så att det hamnade där det behövdes bäst. Den generella Torsdagen den subventionen har helt enkelt bedömts som mer orättvis och mindre ef 22 maj 1975 fektiv än ett riktat stöd. sas Den bedömningen gäller i minst lika hög grad för trädgårdsnäringen. — Lån till trädgårds Där har utvecklingen varit starkt splittrad. Odlare av rosor och nejlikor — näringen har inte kunnat kompensera sig för 8,4 milj.kr. av bränslekostnadsstegringen. Genom bidragsförslaget skulle de få knappt 1,5 miljoner i bidrag. Ca 7 milj.kr. kvarstår för deras del som okompenserade. Samtidigt finns det andra växthusföretag som, sett i det längre perspektivet, lyckats få så stora prishöjningar på sina produkter att de i stort sett kompenserat sig för de ökade bränslekostnaderna. Trots det kommer den gruppen av företag att få mer än 1 milj.kr. av bidragen — pengar som skulle ha behövts bättre bland odlare av rosor, nejlikor och krysantemum. Så skevt slår alltså ett bidragssystem som inte tar hänsyn till de stora skillnader som finns mellan olika företag i näringen. Mer än en femtedel av bidragsbeloppet kommer att gå till företagare som i viss mening har lyckats kompensera sig. Sedan vill jag reagera mot argumentet, att om man har ett system med bidrag, så kommer inte så många företag att söka lån. Men vad finns det egentligen för skäl för växthusföretagen att avstå från de förmåner som är förknippade med ett lån? Att de skulle vara så skuldbelastade att de inte vågar ta flera lån är ju inget hållbart argument, eftersom de genom att ta förmånliga lån av den här typen kan göra sig kvitt andra, mindre förmånliga låneformer. Här får de låna pengar räntefritt och amorteringsfritt i tre år, och därefter utgår lägsta låneränta för bunden fastighetskredit. Vem avstår ifrån att söka ett sådant lån därför att han har fått bidrag som för medianföretaget uppgår till 2 000 kr.? Det skulle möjligen vara företag som inte har några lån att tala om, och som inte heller behöver ta några lån. Men om man tror att det förekommer i så stor utsträckning att man kan minska på administrationen trots att man inför ytterligare en stödform, då säger man ju i praktiken att det inte är någon likviditetskris för trädgårdsföretag. Jag bedömer likviditetsproblemen som mycket allvarliga, och jag har den bestämda uppfattningen att det är viktigt att sätta in snabba och rejäla insatser. Med det lånestöd som föreslås får man garantier för att inget företag som på längre sikt har goda förutsättningar att leva skall behöva läggas ned. Därmed har också trädgårdsnäringsutredningen tid att arbeta fram ett program för lämpliga långsiktiga statliga insatser. Utgångspunkten skall vara att vi i vårt land skall ha en effektiv och livskraftig trädgårdsnäring.

Herr talman! Herr Bergqvist upprepar nu regeringens tidigare uttalande, att vi här i landet önskar ha en väl fungerande och effektiv trädgårdsnäring. Det gläder mig. 41 Men om man säger detta, måste man väl också se till att förutsättningar skapas för att driva företagen på ett sådant sätt att de kan bli väl fungerande och effektiva. Härvid gäller ju samma regler för trädgårdsnäringens företag som för företagsamheten i övrigt i vårt land. Det är tyvärr på det sättet, att vi under senare tider har fått uppleva att pressen på de små och medelstora företag som det här gäller har blivit värre och värre. Därför har de icke till sitt förfogande ett ekonomiskt klimat som gör det möjligt för dem att leva vidare på ett betryggande sätt. Vi vill liksom alla andra betala våra anställda sådana löner att de blir jämställda med andra grupper, men då måste också förutsättningar skapas för att vi skall kunna betala ut de lönerna. Här sägs det att näringen inte är betjänt av en slapp överbudspolitik, och det är den inte heller. Vi som har föreslagit bidraget menar att det skall vara en engångsföreteelse för att hjälpa företagen i en svår akut situation. Jag vågar påstå att ingen inom trädgårdsnäringen mer än andra klagar över de höga skatter som tas ut. Vi skall betala skatter som alla andra, men vi vill också, som jag sade tidigare, ha betryggande möjligheter att kunna leva och betala våra skatter. I och med att jag har betonat den akuta situationen har jag också förklarat varför vi inte anser att lånemöjligheten är till fyllest. I och för sig är den bra — jag har inte på något sätt underkänt den, tvärtom. Många företag är emellertid hårt skuldbelastade därför att de har utnyttjat de möjligheter att rationalisera som har funnits tidigare. De kanske därför ställer sig tveksamma till att nu låna upp ytterligare pengar. Kan vi då hjälpa dem med ett bidrag i denna akuta situation tills priserna har hunnit anpassas, kanske de vill låna pengar längre fram och satsa på framtiden.
Herr talman! Herr Bergqvist började sitt anförande med att tala om att de borgerliga inte är så angelägna om att släppa in staten i näringslivet. Men han sade också att de borgerliga var frikostiga med statens pengar och hade sprängt miljardvallen i överbud bara under årets riksdag. Jag skall inskränka mig till att behandla det ärende som vi har att handlägga i dag och inte gå in i någon stor politisk debatt med herr Bergqvist. Herr Bergqvist säger att prisökningen på produkterna för en hel del av företagen resulterat i att de har fått kompensation för de stegrade bränslekostnaderna. Jag kan då berätta att kompensationsgraden är olika för olika produkter inom trädgårdsnäringen. Sålunda är priskompensationen extremt låg för snittblomsterslagen — för rosor är den 12 96, för nejlikor 17 96 och för krysantemum 31 96. Högre priskompensation har erhållits för tomater och framför allt för vissa krukväxtslag, där procenttalet ligger på mellan 40 och 80. För tomaterna ligger det på ungefär 50 96. Men för växthusgurkan t.ex. har man lyckats uppnå allenast 16 96 i priskompensation. Dessa uppgifter talar väl tillräckligt tydligt för att det verkligen är av behovet påkallat med ett stöd. Svenska lantarbetareförbundets ordförande, som har varit med i ut redningen, är helt positiv till de synpunkter som utredningens majoritet — Nr 87 har fört fram till regeringen. Vi är angelägna om att betona att han verk Torsdagen den ligen förstår vilka följder det skulle bli om trädgårdsnäringen krymps 22 maj 1975 på sätt som den nu möjligen tvingas göra på grund av likviditetssvå righeter och dålig lönsamhet. Lån till trädgårdsnäringen
Herr talman! Jag tillät mig redovisa att de borgerliga partierna år efter år, oavsett konjunkturläge, har fört en överbudspolitik som har gällt både på utgiftssidan — högre utgifter — och på skattesidan — lägre skatter. Jag ville sätta in de borgerliga partiernas agerande i denna fråga i det sammanhanget. För vad är engagemanget värt om det sker mot bakgrunden av ständiga överbud, som i år faktiskt för mittenpartiernas del uppgår till över en miljard kronor? Räkningen måste till slut betalas, och då är det inte säkert att trädgårdsnäringen gynnas av en kortsiktig överbudspolitik. Jag tror att den är mer betjänt av en fast och konsekvent ekonomisk politik från samhällets sida. Fru Olsson i Helsingborg sade att en betydande del av clearingavgifterna borde restitueras till odlarna. Men låt mig då slå fast att det stöd som finns inbakat i lånesystemet motsvarar ungefär vad odlarna totalt har betalat i clearingavgifter. Och det stödet är mycket större än den oproportionerligt stora andel av clearingavgifterna som växthusföretagen har betalat, som fru Nilsson i Kristianstad nämnde. Det har också sagts att stödet behöver komma snart — annars kanske det inte finns så många företag kvar att stödja. Visst måste det sättas in ett rejält stöd omedelbart — den saken är klar. Men inte kan man hävda att bidragssystemet är det som avgör huruvida dessa företag skall kunna fortleva. För medianföretaget är det fråga om ett bidrag på 2 000 kr. Inte vill väl fru Olsson i Helsingborg hävda att 2 000 kr. för ett växthusföretag avgör om man skall driva verksamheten på längre sikt eller inte. Det blir faktiskt inte mer för medianföretaget, eftersom man väljer modellen att sprida ut bidraget jämnt, oavsett att behovet varierar mycket kraftigt från företag till företag.
Herr talman! Jag vågar påstå att inget eller mycket få trädgårdsföretag har kunnat få full kompensation för de ökade utgifterna på grund av det höga oljepriset undet det år som gått. | Herr Bergqvist talar här om överbudspolitik från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet — herr Bergqvist tog tyvärr alla dessa partier i ett sammanhang. Jag svarar närmast för centerpartiet och vill säga att vi alltid har full täckning för våra utgiftsförslag. Vi ger oss över huvud taget inte in på någon överbudspolitik. Jag tycker att det är något beklämmande att höra talet om överbudspolitik när det gäller ett belopp på 5 milj.kr. för att hjälpa vissa trädgårdsföretag ur en akut krissituation, samtidigt som det kommer förslag om hundratals miljoner kronor till 43 andra näringar. Jag tänker t.ex. på Eriksbergs varv. Växthusodlingen har ungefär 10 000 anställda, medan det i fallet Eriksbergs varv gäller ungefär halva det antalet. När det gäller Eriksberg tvekar man inte att ställa pengar till förfogande. Jag vill än en gång understryka att jag anser att bidrag är bättre för att klara den akuta situationen för trädgårdsodlarna. De har vid en jämförelse med förhållandena i de länder som vi konkurrerar med fått vänta alldeles för länge. När herr Bergqvist säger att vi skall ha en fast politik för trädgårdsnäringen framöver blir jag mycket nyfiken på vad detta innebär.